Herr talman! Den moderna informationsteknologin innebär att budskap kan färdas sekundsnabbt över mycket stora avstånd. Paradoxalt nog har utvecklingen på datakommunikationsområdet, ofta beskriven som en process mot decentralisering där transporter ersätts av telekommunikation, samtidigt skapat ökat behov av direkta möten mellan människor. Nyskapande verksamhet och kreativa processer mellan människor ställer stora krav på närhet. Att industrisamhället gradvis blir ett tjänstesamhälle innebär alltså inte att vi kan sänka våra ambitioner på trafikpolitikens område. Det ställer tvärtom nya krav. Det är hög tid att Sveriges infrastruktur och transportsystem utrustas för 2000-talets krav. Goda kommunikationer är en förutsättning för utveckling. Att människor och gods kan färdas snabbt och effektivt mellan olika landsdelar är närmast en självklarhet i en välfärdsstat. Att människor skall kunna hålla kontakt och träffas också om avstånden är långa är viktigt också av rent mänskliga orsaker. I juni 1979 fattade riksdagen, på förslag av folkpartiregeringen, beslut om en ny trafikpolitik. Alla partier ställde sig bakom grunddragen i denna politik. Beslutet innebar att en samhällsekonomisk grundsyn skall vara vägledande på det trafikpolitiska området. Den nu aktuella trafikpolitiska propositionen bygger vidare på 1979 års beslut. Målen för trafikpolitiken är enligt regeringens proposition att erbjuda individer och näringsliv i hela Sverige en effektiv, säker och miljövänlig trafikförsörjning, till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Folkpartiet instämmer i denna målbeskrivning. En liberal trafikpolitik skall dessutom erbjuda valfrihet för individen. Ansvaret för samhällets infrastruktur bör åvila staten. Det är staten som skall samordna besluten om de ofta genomgripande infrastrukturella investeringarna, och det är staten som skall se till att de trafikpolitiska målen förverkligas. Däremot är en större flexibilitet i frågor om finansiering och drift nödvändig. Det är inte alltid möjligt eller önskvärt att via skatteintäkter finansiera i och för sig angelägna investeringar i infrastruktur. Vi anser att privata företag och konsortier bör kunna anlitas och nya former för hel eller delvis icke-statlig finansiering prövas. Rätten att ta vägavgifter möjliggör en sådan finansiering. Ett företag kan också ha intresse av att en vägsträcka byggs tidigare än planerat och därför vara berett att finansiera denna. Staten kan sedan leasa av företaget under ett antal år. Samma resonemang gäller driften på redan existerande infrastruktur. Det finns redan i dag exempel på att företag eller kommuner sköter driften av tågtrafiken på vissa sträckor. Ett större mått av entreprenadförfarande skulle bidra till konkurrens och ökad effektivitet. Varje trafikgren skall bära sina samhällsekonomiska kostnader, inkl. miljökostnader. Det har visat sig svårt att i praktiken avgöra exakt vilken nivå som är den korrekta för t.ex. miljöavgifter. Det finns dock metoder för att i grova mått beräkna effekterna i ekonomiskt avseende. Marknadsekonomin bygger på att företag, myndigheter och privatpersoner fattar beslut på grundval av de prissignaler som ges. Är det gratis att förorena miljön påverkas alla dessa beslut så att de blir onödigt miljöförstörande. Kostar det att förorena blir besluten mycket gynnsammare för vår miljö. Miljöavgifter syftar till att eliminera eller minska miljöförstöring. Avgiftsbasen bör — om avgifterna är rätt utformade — minska och i vissa fall t.o.m. försvinna på sikt. Miljöavgifter skall sålunda verka fördyrande för dem som smutsar ned och därmed också fungera som incitament för att man skall investera i miljövänligare transportutrustning, bättre metoder osv. Den av regeringen föreslagna höjningen av bensinskatten på 25 öre per liter har av regeringen motiverats dels med det sjunkande reala priset på bensin, dels med behovet av att finansiera investeringar i t.ex. SJ:s utbyggnad. Det faktum att priset på en vara sjunkit är i dag inte relevant argument för miljöavgift. Finansiering av i och för sig angelägna investeringar i järnvägssektorn är inte heller motiv för bensinskattehöjning. Förslaget kopplas inte heller samman med beräknade miljökostnader. Regeringen räknar självfallet inte heller med att underlaget skall försvinna. Bensinskatten kan därför inte i något av dessa avseenden sägas vara en miljöavgift i ordets egentliga betydelse. Folkpartiet avvisar därför den nu föreslagna bensinskattehöjningen. Vi har i vårt budgetalternativ presenterat förslag till finansiering av järnvägens investeringsbehov, som motsvarar de av regeringen avsatta beloppen. Av alla trafikfrågor är järnvägen och dess omorganisation den för närvarande mest omdebatterade. Sverige står inför ett viktigt beslut när järnvägens framtid nu skall avgöras. Minst lika viktigt som ytterligare ekonomiska medel till SJ är att SJ får en organisation och en juridisk struktur som underlättar för företaget att möta tidens krav. I klartext innebär detta att driftsdelen måste utformas som ett aktiebolag, med den större flexibilitet och självständighet som den formen ger.

Den möjligheten bör på sikt också ges till andra företag som vill trafikera en viss sträcka, med egna eller med hyrda vagnar. Den trafik som av samhällsekonomiska och politiska skäl anses önskvärd, men som inte kan göras företagsekonomiskt lönsam, får staten köpa av trafikaktiebolaget. På så sätt behöver inte den nuvarande konflikten mellan företagsekonomi och samhällsekonomi bli något problem. Då verksamheten delats upp på banverk och trafikföretag blir det dessutom lättare att urskilja exakt vilka avgångar och linjer som inte bär sig företagsekonomiskt. Det blir ännu lättare att identifiera om det senare också bolagiseras. Järnvägens fördelar i förhållande till övriga trafikslag ger också en god vägledning till vilka projekt SJ bör satsa på, nämligen upprustning och nybyggnad i folktäta områden och på sträckor där snabbtåg kan bli ett alternativ till flyget. Regeringen nämner i propositionen angelägna investeringsprojekt för drygt 29 miljarder, men anger inte någon inbördes prioritering. Samtidigt räknar man med att endast kunna göra investeringar för 10 miljarder, fördelade på ungefär en miljard per år. Det är uppenbart att inte alla nämnda projekt kan slutföras med denna investeringsram inom den tioåriga planeringshorisonten. Vi förutsätter emellertid att investeringar och satsningar som riksdagen tidigare beslutat om alltjämt gäller. Med de kriterier vi nämnt för var järnvägsinvesteringar kan bli lönsamma utkristalliserar sig vissa projekt framför andra. Det är uppenbart att relativt små belopp kan förbättra framkomligheten och smidigheten på vissa sträckor. Därmed ökar lönsamheten avsevärt. De begränsade investeringsmedlen bör därför fördelas på ett större antal projekt i stället för på ett fåtal projekt. Befolkningsunderlaget runt Mälaren är stort, och förbättrade kommunikationer skulle avlasta den expansiva Stockholmsregionen, dvs. väsentligt förbättra pendlingsmöjligheterna till och från näraliggande städer. Den samordnade lösningen av trafiken runt Mälaren med Mälarbanan och Svealandsbanan bör därför snarast påbörjas. Detsamma gäller Arlandatåget som, om det fick sträckningen Södertälje-Stockholm— Uppsala och knöts ihop med Mälarbanan/Svealandsbanan, enligt SJ:s beräkningar skulle innebära miljöförbättringar motsvarande 15 trafikfria dygn årligen. Möjligheterna att få Arlandabanan lönsam är så pass stora att vi inte tror att det finns några hinder att privatfinansiera den delen. Det skulle ge investeringsutrymme för andra bandelar. Övriga projekt bland dem som regeringen räknat upp som vi anser helt eller delvis bör rymmas inom tioårsperspektivet och de tio miljarderna är förbättringar av järnvägarna på västkusten och snabbtåg Sundsvall—Stockholm. SJ:s stationer måste också bättre anpassas till praktiska övergångar mellan buss och tåg resp. bil och tåg. De flesta stationer är slitna och gamla och behöver en rejäl upprustning. Folkpartiet har vid flera tillfällen motionerat om inrättande av s.k. trafikcentra. Vi noterar nu med glädje att regeringen tagit fasta på denna idé. Detta öppnar möjligheter att skapa rationella trafikcentra i många större städer. Kommuner, SJ och näringsliv kan samverka och bygga nya trafikcentra med plats för tåg, buss och taxi. I många fall kan de kombineras med affärer och andra serviceinrättningar, vilket kan bidra till finansieringen. Det nya banverket bör även kunna välja att sälja hela eller delar av SJ:s nuvarande fastighetsbestånd. Herr talman! Den svenska sjöfarten är en bransch i kris. Till skillnad från de andra trafikslagen har den under senare år varken expanderat eller blivit prioriterad. Såväl företrädare för rederierna som sjöfartsnäringens fackliga representanter efterlyser nya och djärva grepp om sjöfarten alls skall kunna överleva under svensk flagg. Folkpartiet är berett att stödja de förslag som framkommit för att förbättra den svenska sjöfartens möjligheter att överleva i internationell konkurrens. I den propositionsförteckning som nyligen avlämnats för våren 1988 finns ingenting under kommunikationsdepartementet som på något sätt antyder att departementet har för avsikt att framlägga förslag som löser sjöfartens problem. Är verkligen socialdemokraterna så oförstående för den svenska sjöfartens problem? Har kommunikationsministern verkligen ingenting att komma med när det gäller svensk sjöfart?

Herr talman! Med sin trafikpolitiska proposition söker regeringen dra en slöja över en rad trafikpolitiska missgrepp under senare år. Man söker dölja att åtgärder borde ha satts in långt tidigare för att förhindra SJ:s svåra kris. Man vill heller inte erkänna att ökade luftföroreningar från bilismen är ett resultat av en misslyckad politik för SJ och kollektivtrafiken. Man vill helst blunda för att den förda trafikpolitiken bidragit till att vi i dag upplever en av vårt lands värsta centraliseringsepoker i modern tid. Det är tyvärr svårt att tro att regeringens trafikproposition innebär att man kommer att reparera skadorna av den förda politiken. Jag vill i mitt anförande koncentrera mig på tre huvudfrågor: För det första finns det anledning att analysera varför SJ kommit in i den djupa kris som man befinner sig i. Den analysen är nödvändig för att undvika nya framtida misstag. För det andra vill jag diskutera konsekvenserna av regeringens förslag på SJ-området. Samtidigt kommer jag att redovisa centerns förslag till hur vi vill skapa en effektiv och modern järnvägstrafik. För det tredje vill jag analysera regeringspropositionen utifrån regionalpolitiska värderingar. Jag kommer också att presentera centerns förslag till trafikpolitiska insatser för en bättre regional balans. Min första huvudfråga är: Varför har den svenska järnvägstrafiken hamnat i ett så besvärligt läge? Det finns naturligtvis flera förklaringar. Låt mig peka på några: Känslan för att SJ måste kunna erbjuda sina kunder en bra service har varit dåligt utvecklad. När resenärer på vissa tåg inte ens kan få köpa en kopp kaffe under en fem timmars resa är det ett exempel på usel service. Lika illa är det att resenärerna i regel aldrig har någon chans att parkera sin bil i närheten av SJ:s stationer. Den möjligheten har i regel flyget löst på ett bra sätt. Att järnvägstrafiken i Sverige är bland de sämsta i Europa vad gäller tidhållningen är en annan skrämmande svaghet. Illa är det också att företaget inte försökt att locka till sig resenärer med sänkta biljettpriser under perioder med lågt utnyttjande av SJ:s kapacitet. Fler exempel på allvarliga brister i service och komfort skulle jag kunna ge, men detta får räcka. Man får ibland närmast intrycket att de för politiken ansvariga inbillat sig att man kan kommendera svenska folket att åka tåg. I så fall är man okunnig om att SJ lever i en verklighet med stenhård konkurrens om resenärerna från bilen och flyget. Vi har från centerns sida under flera år pekat på svagheterna i komfort och service på persontrafikområdet. Tyvärr har SJ liknande svagheter på godssidan. Företaget har t.ex. ingått avtal om kombitrafik med vissa åkeriföretag, men missat avtalade leveranstider med ett par tusen timmar under en relativt kort period. Det är naturligt att effektiva svenska åkeriföretag inte vågar ge sig in i ett nära samarbete med SJ när man löper risken att inte kunna ge näringslivet säkra besked om när leveranserna kommer fram. Till svagheterna på personoch godstrafikområdet kommer dessutom organisatoriska brister. Att utnyttja dyr och modern kapacitet så dåligt att loken endast används till 39 96 är oförlåtligt. Lika illa är det att 88 platser av 100 står tomma i persontågen. Med de svagheter som jag här gett några exempel på är det inte så konstigt att SJ fått stora och allvarliga ekonomiska problem. Den sittande regeringen kan inte ha varit okunnig om att SJ:s problem synts tydligt under de senaste åren. Därför bär den socialdemokratiska regeringen ett tungt ansvar för den uppkomna situationen. Man borde ha handlat långt tidigare. Då hade man kunnat undvika det akuta tillstånd som SJ hamnat i. Därför bär också regeringen ett tungt ansvar för att vi fått en kraftigt ökad vägtrafik med ökade luftföroreningar och trafiksäkerhetsproblem under senare år. Vad gör regeringen för att lösa SJ:s problem? Efter nästan ett år utan chef har SJ äntligen fått en ny generaldirektör. Det finns anledning att tro och hoppas att han tillsammans med medarbetarna inom företaget kan få SJ-trafiken att framstå som attraktiv för stora delar av svenska folket och för näringslivet. Vi måste dock som politiker ta ansvar för att denna nya ledning får rimliga förutsättningar att lyckas skapa en modern och effektiv järnvägstrafik. Får SJ inte ett modernt bannät och vagnar av hög kvalitet, kan vi snart stå inför ett nedläggningsbeslut som vad gäller omfattning saknar motstycke. Detta får inte ske. Vi får inte blunda för att SJ lider av gamla försyndelser. Företaget har fått leva med att vara ”svältfött” på nyinvesteringar under 20—25 år. Det skedde en uppryckning under den icke-socialistiska regeringens tid på 70-talet. Det återstår dock mycket att göra. Det visar de olika investeringsbehov som finns redovisade ifrån kommuner och länsstyrelser i olika delar av Sverige. Under de senaste åren har det tagits fram intressanta investeringsobjekt i ett bättre bannät vilka motsvarar ca 30 miljarder i kostnader. Till detta bör läggas investeringar i snabbtåg, och då är vi uppe i ett behov motsvarande 50 miljarder. Vad gör då regeringen för att lösa det svårt eftersatta investeringsbehovet? Man begränsar investeringarna till 10 miljarder under de närmaste tio åren. Det innebär att nyinvesteringarna endast blir 1 miljard per år, vilket kan jämföras med att televerket samtidigt investerar 10 miljarder per år. För att ta ett annat exempel så innebär regeringens ambitioner att pengarna i princip endast räcker till angelägna investeringar i bannätet i Stockholmsområdet. Hela landet i övrigt löper i så fall risken att i stort sett bli utan nyinvesteringar i ett modernare järnvägsnät. I så fall närmar vi oss en snabb ödeläggelse av det svenska järnvägsnätet. Det kan vi från centerns sida inte acceptera. Vi har utgått från att investeringsbehovet är minst dubbelt så högt som vad regeringen räknat med. Denna ambitionsnivå är en förutsättning för att vi skall kunna skapa en modern och effektiv järnvägstrafik som kan utnyttjas av hela svenska folket. Eftersom järnvägen är överlägsen alla andra alternativ ur miljösynpunkt, så talar också omsorgen om vår miljö för att järnvägen måste få en chans att utvecklas. När det gäller länsjärnvägarna har verkligheten visat att man ute i landet är bättre på att driva denna trafik än SJ. De s.k. ”Krösatågen” och ”Pågatågen” i Småland resp. Skåne är bra exempel på att man lyckats utöka tågtrafiken även på lokala linjer. För att man ute i länen skall lyckas att med framgång driva järnvägstrafik så krävs det att man får goda villkor. Vi anser att regeringen gått hårt fram när man ställt upp villkoren för denna trafik. Ett driftsbidrag som motsvarar SJ:s nuvarande kostnader är enligt vår mening ganska orealistiskt. Man måste ta hänsyn till att SJ har såväl bana som vagnar avskrivna och därmed mycket låga kostnader för trafiken. När länstrafiken måste investera i nya vagnar blir självfallet driftskostnaderna avsevärt högre. Därför anser vi att underlag bör tas fram för mera generösa villkor för denna trafik. Låt mig nu ta upp min-tredje huvudfråga, som gäller trafikpolitikens regionala betydelse. Regeringen säger ibland att man är för en regional balans. Men som verkligheten ser ut är dessa uttalanden närmast skrattretande. Tillväxten och centraliseringen när det gäller Stockholmsområdet har väl i modern tid inte varit värre än som nu är fallet. Den trafikpolitik som regeringen driver är också centralistisk. Ett par exempel visar detta mycket tydligt. De vägpengar som länen nu tilldelas för investeringar i sina länsvägar är hårdhänt nedprutade. Stora län med flera hundra mil länsvägar får under de kommande tio åren, enligt de planer som har tagits fram, nöja sig med anslag som motsvarar vad det kostar att bygga 1 km motorväg. 3040 milj.kr. är alltså vad flera län får nöja sig med under den närmaste tioårsperioden vad gäller hela detta stora vägnät. Vill verkligen kommunikationsministern kalla det för regional utveckling? Denna snåla tilldelning innebär snarast en utarmning av regioner där människor saknar flygeller tågförbindelser. Det är endast vägen som dessa människor har att ty sig till. Det tär hårt på människors tålamod att dagligen tvingas trafikera usla vägar till och från arbetet. Ofta handlar det om flera mil dagligen. I grund och botten tror jag inte att kommunikationsministern riktigt förstår den verklighet som gäller för många människor i de svagaste regionerna i Sverige. Det tycker jag är beklagligt. Låt mig ta ett annat exempel på vad regeringen kallar för regional balans. Vi hari Sverige ungefär 8 000 mil länsvägar, och i dessa vill regeringen i bästa fall investera ett par hundra miljoner kronor per år. Till de s.k. riksvägarna, som motsvarar 1 500 mil, vill regeringen satsa 1 200 milj.kr. per år. Det är inte så konstigt att den f.d. stockholmare som numera är landshövding i Jämtland förtvivlat ropar på hjälp, när han ser hur orättvist regeringen fördelar landets vägpengar. Verkligheten är den att vi har 3 000 mil vägar med grus som vägbana. Verkligheten är också den att 50 26 av länsvägarna i vissa delar av landet är grusvägar. Vidare är verkligheten den att stora delar av detta vägnät är avstängda från trafik flera månader under året. Det borde vara lätt att inse att det inte går att få näringslivet att etablera sig idessa regioner. Många företagare ger upp hoppet om att kommunikationerna skall bli bättre. Den offentliga verksamheten i dessa regioner har i regel för länge sedan flyttats ut. Därför kan regeringen inte gärna ställa hårdare krav på den privata verksamheten i de områden där dessa svåra trafikförhållanden gäller. Vi kan för centerns del inte ställa upp bakom den regionala utarmning som pågår på trafikområdet i dessa delar av landet. Vi föreslår följande åtgärder i syfte att skapa större rättvisa i vårt samhälle, samtidigt som vi vill att hela Sverige skall ha en chans att leva och utvecklas: Vi lägger fram förslag om att anslagen till länsvägarna höjs till 500 milj.kr. per år. Vi föreslår också att ett program tas fram, där en analys görs av nettokostnaderna för beläggning av i huvudsak hela grusvägsnätet. Dessutom föreslår vi ett särskilt stöd till länstrafikens landsbygdstrafik. Det stödet bör givetvis också omfatta taxi i den mån denna kan ersätta busstrafik. Denna inriktning av centerns trafikpolitik syftar till att utveckla en miljövänlig järnvägstrafik. Den syftar till att ge alla delar av Sverige en rättvis andel av våra vägskatter. Den syftar också till att hela landet skall ha tillgång till goda kommunikationer.

Herr talman! Långt innan regeringens trafikpolitiska proposition låg på riksdagskansliernas bord hade de ansvariga bestämt sig för att försöka hålla några av de viktigaste framtidsoch maktfrågorna borta från debatten. Bevisen för detta är bl.a. att några av de mest kontroversiella frågorna helt saknas i propositionen. Således saknas också det samlade grepp som regeringen och kommunikationsdepartementet har utlovat sedan lång tid tillbaka. En sak som inte finns med är t.ex. sjöfartspolitiken. Denna har lyfts ut. Precis som Olle Grahn sade här tidigare nämns inte ens en sjöfartspolitisk proposition under kommunikationsdepartementets titel. Som bekant har hela frågan tagits över av finansdepartementet. Varför finns sjöfartspolitiken inte med, och hur kan man då påstå att man har tagit ett samlat grepp beträffande framtidens transporter i Sverige? En del av förklaringen kan finnas i det anmärkningsvärda avslöjande som har gjortsi dag av en gammal medlem och funktionär i Svenska sjöfolksförbundet. Han har avslöjat att socialdemokrater inom facket har bedrivit åsiktsregistrering av svenska kommunister under 50-, 60 och 70-talen. Precis detta antydde faktiskt Anders Lindström på försommaren i kongressnumret av förbundstidningen Sjömannen. Han säger att facket utarmats på progressiva och radikala krafter, vilket har märkts helt klart i den sjöfartspolitik, eller brist på sjöfartspolitik, som framför allt socialdemokratiska regeringar har stått för i det här landet. Men, Sven Hulterström, för den som har haft både fackligt aktiva och kommunister i släkten sedan barnsben är sådana här avslöjanden om åsiktsregistrering bara ytterligare en bekräftelse på vad vi redan visste om odemokratiska metoder satta i system av socialdemokrater. Det är tur att sådant här äntligen kommer fram. Andra saker som inte har nämnts i den trafikpolitiska propositionen, trots att den omfattar nära 1 200 sidor, inkl. bilaga plus en hel rad underlagsrapporter i viktiga ämnen, är frågan om Öresundsbron och frågan om Scandinavian Link. När det gäller sjöfolket och bristen på sjöfartspolitik vet jag att man är upprörd över nonchalansen från regeringens sida — regeringen vill ju inte ta tag i den här frågan — och över att finansdepartementet nu har tagit över frågan. Att det i dagarna har cirkulerat rykten om att finansdepartementet snart tänker bereda väg för s.k. öppna register gör verkligen inte saken bättre. Jag skulle därför här i kammaren direkt vilja fråga kommunikationsministern: Tänker regeringen säga ja till öppna register för sjöfarten i Sverige? Herr talman! Det har sagts att man i trafikpropositionen tar viktiga steg för att rädda järnvägarna. Sanningen är den att om inte vpk, Svenska järnvägsfrämjandet, Statsanställdas förbund och andra som såg vart det barkade hän inte hade pressat regeringen, skulle järnvägsbanor i glesbygd ha legat sämre till än de nu gör efter den diskussion som socialdemokraterna och vpk har haft. Det gäller då bl.a. frågan om en bensinskattehöjning med 25 öre. Det orättvisa taxesystemet kommer att förändras. Därmed får kravet på fem dubbelturer också en annan innebörd. Utan tvivel kommer det att behövas en fortsatt opinion, och en landsomfattande sådan, om järnvägarna skall få bättre förutsättningar gentemot massbilismen och långtradartrafiken i landet. Det behövs ett övergripande nationellt ansvar för järnvägen. Det är ingen hemlighet att chefen för järnvägsgodstrafiken avgick i protest mot principbeslutet att den svenska lagstiftningen skall förändras för att tillåta ännu tyngre lastbilsekipage. Det här är beställt av EG, och regeringen gör ingen hemlighet av att ett övernationellt organ ställer sådana krav på Sverige och den svenska regeringen. Beslutet ses, med all rätt, som ett sabotage mot förhoppningarna både när det gäller kombitrafiken och när det gäller SJ:s godstrafik. I riksdagen har vi i vpk, tyvärr, fått agera ensamma mot denna eftergiftspolitik gentemot EG. Vi hade väl hoppats att centern skulle vara litet kraftfullare och ha litet mera råg i ryggen i den här frågan. Det är EG, de stora bolagen och bilindustrin som samverkar i fråga om de här kraven. Allt det här passar in i mönstret med Scandinavian Link, Öresundsbro och EG-harmonisering. För dem som ändå har trott på att regeringen har haft vissa planer på att hejda bilismen vill jag läsa upp följande passus om bilismen ur propositionen: De red erfarenheterna är således att bilismen har en betydande utvecklingskfaft. Den teknologiska utvecklingen och den fortsatta välståndstillväxten i vårt samhälle leder till att bilismen kommer att växa ytterligare. Bilismen kommer alltså i högsta grad att vara en del av det framtida transportsystemet. Denna ordalydelse är inget annat än klart nyliberala tongångar. Därför blir regeringen också påhejad här i talarstolen av moderaten Rolf Clarkson, som använder precis samma terminologi som Hulterström i propositionen. I propositionen sägs alltså att regeringen vill ta till vara bilismens utvecklingskraft. Denna kopplas direkt till välståndsutvecklingen i landet. Och så påstår man att det är klart att bilen har vissa negativa miljöeffekter och att den därför måste motsvara de krav på säkerhet och god miljö som samhället ställer. Vad menas med detta, Sven Hulterström? Skall den våldsamma ökningen av landsvägstrafiken ske samtidigt som miljön skall räddas? Hur skall det i så fall gå till? Kommunikationsministern har på 46 sidor om trafik och miljö — det är bra att han ägnar så mycket utrymme åt miljöfrågan — och även om strategin för en bättre miljö, bara ett enda recept, ett enda konkret förslag, nämligen att han vill ge 450 milj.kr. för att påskynda inköp av lätta lastbilar och bussar med bättre avgasrening. Jag vill fråga Sven Hulterström: Skall alla de skador som landsvägstrafiken hittills redan ställt till med på skogen, vattnen, marken och människornas hälsa repareras med en så billig och enkel medicin? Var finns alla konkreta förslag? Och varför måste bilismen vara en helig ko, när det nu behövs akuta åtgärder för att rädda miljön? Vpk har ett omfattande program på både kort och lång sikt, som visar att det är möjligt att vända utvecklingen till det bättre. Vi har naturligtvis också i vår motion visat hur det ekonomiskt kan vara möjligt att göra en helomvändning för att förbättra miljön och för att försörja hela landet med järnväg och bättre kollektivtrafik. Mycket av det som Gösta Andersson sade här i talarstolen om trafikens betydelse för regional rättvisa kan jag instämma i. Det är nog flera konkreta frågor som centern och vpk även fortsättningsvis kan vara överens om, men vpk vill alltså göra större satsningar än de som centern har presenterat. Tyvärr finns det inga möjligheter att föra en genomgripande debatt i ämnet trafikpolitiken inför framtiden förutom just i dag. I fortsättningen kommer vi att diskutera ett trafikutskottsbetänkande i taget — det som skulle kunna ge en helhetsbild av var varje parti står i dessa frågor kommer alltså att hackas sönder. Förslaget i propositionen innebär ytterligare krav på affärsmässighet, och det är det som nu hyllas av folkpartister och moderater. Ännu fler verksamheter skall skiljas ut när det gäller järnvägen. Talet om marknadsmässig upphandling liksom rätt att avyttra egendom osv. kan låta oförargligt, men i förlängningen öppnar det för nya strukturer av privatiseringstyp. Jag tror att de flesta som arbetar med dessa frågor har insett att det finns en systematisk inriktning åt det hållet. Sammanslagningen av vägverket och statens banverk är en av de idéer som lanseras. Argumenteringen för detta är minst av allt övertygande och är snarast en åtgärd ägnad att lösa upp järnvägen som en fast och sammanhållen verksamhet. Det förtjänar att påpekas att järnvägen är ett safmanhållet system med egen teknik och logik men även ideologi. Inom vpk tror vi på och vill bygga ut järnvägssystemet som helhet, och inte bara söka upp underordnade nischer i ett vägoch flygdominerat totalsystem, Järnvägspolitiken i det borgerligt styrda Schweiz är ett exempel att titta litet närmare på för kommunikationsministern. I konsekvens med vpk:s strävan till ett sammanhållet järnvägssystem motsätter vi oss den stelbenta ansvarsindelningen av järnvägstrafiken i stomnät och länsjärnvägar. I anslutning till större, befolkningstäta regioner kan utpräglad lokaltrafik på järnväg i samarbete med ansvariga kommunala organisationer och SJ naturligtvis formas till bra lösningar även av spårburen trafik. Men att generellt lägga över ansvaret för persontrafiken på länets järnvägar till länshuvudmännen är ingen smidig och praktisk lösning. Jag skall i ett senare inlägg återkomma till vad som har sagts i debatten i Bohuslän nyligen, när vägverkets generaldirektör Örtendahl var där och talade om vad bohuslänningarna hade att vänta sig när det gällde satsningar på järnväg kontra satsningar på väg. Vpk menar att järnvägstrafiken helt bör finansieras av staten, som i jämförelse med kommunerna har helt andra och varierande möjligheter i fråga om inkomster och beskattning. Jag skall i konkreta punkter nämna vpk:s förslag till åtgärder i den stora trafikpolitiska motionen. Vi vill ha en upprustning och nya investeringar motsvarande 40 milj.kr. på järnvägen och kollektivtrafiken fram till år 2000. Vi vill ha lagstiftning mot tunga landsvägstransporter över 30 mil men med dispensmöjligheter. Vi säger nej till höjda maximibruttovikter för lastbilsekipage och nej till sådan EG-anpassning med hänvisning till svenska hälsooch miljökrav. Alla planer på Scandinavian Link-projektets olika delar inkl. Öresundsbro och motorvägsbygget i Bohuslän måste avbrytas och planerna skrotas. Upprustning och förlängning av Bohusbanan till Norge är något som vi vill satsa på i stället. Om tunga transporter flyttas över från landsväg till järnväg minskar helt klart olyckstillbuden och dödsolyckorna på denna väg. Vi vill ha ett centrum för kommunikation med inriktning på avancerad teknologi för miljövänliga transportsystem, som vi sätter som ett alternativ till EG-projektet Prometeus, som i sin vision handlar om att vi skall fyrdubbla biltrafiken i Sverige fram på 2000-talet. Detta nämns i en rapport som kommunikationsdepartementet ännu inte har släppt. Den heter Sveriges framtida transporter och är signerad av professor Åke E. Andersson. Jag undrar vart den rapporten har tagit vägen — kan Sven Hulterström svara på det? När det nu talas om deni propositionen borde den ligga på ledamöternas bord, eller hur? Vi vill ha en prioritering av bestämda järnvägsinvesteringar. Vi nämner i vår motion att vi vill satsa på sådana, men regeringen har inte sagt någonting om framtida investeringar. Vi vill ha en sänkning av högsta tillåtna fartgränser från 110 km till 100 resp. från 90 km till 80. Mycket av de utsläpp som görs i dag kan minskas på detta sätt. Vi vill också införa sådana krav som kallas Kalifornienkrav av den senaste varianten på svenska fordon. Vi vill ha hårda restriktioner på flyget, och vi vill införa en flygbränslebeskattning som motsvarar nivån för drivmedelsskatten på bilar. Det skulle ge uppskattningsvis 2 miljarder om året. Vi vill dessutom ha en skatt på de utlandsinvesteringar, som nu sker i rasande takt av den stora exportnäringen i Sverige, vilken skulle motsvara en inkomst till statskassan för sådana här vettiga järnvägsinvesteringar på 2 miljarder om året. Vi har alltså kunnat visa att det finns pengar att ta till dessa livsviktiga satsningar som vi vill göra för en bättre trafikoch miljöpolitik i detta land. Jag vill påminna om att jag ställde några raka frågor till kommunikationsministern om öppet register och om vart den rapport tog vägen som omtalas i propositionen.

Herr talman! Som har framgått av de tidigare inläggen råder en ganska stor enighet i riksdagen om viktiga delar av trafikpolitiken. Där finns alltså en bred majoritet bakom de beslut som förestår. Men det har också framgått att det finns andra delar av trafikpolitiken där vi inte är överens om färdriktningen. Min förhoppning är att den diskussion vi skall föra här, med hänsyn till den komprimerade tid som står till vårt förfogande, koncentreras till de delar där vi inte är helt överens. Jag skall be att få återkomma till en del av de frågeställningar som har tagits upp i debatten. Jag tror emellertid att det dessförinnan finns behov av att jag lämnar en kortfattad översikt över vad regeringens trafikpolitiska förslag innebär. En del av de beskrivningar som har lämnats av de andra talarna ger kanske inte en riktig bild av vad förslaget går ut på. Tre frågor har stått i centrum i den översyn av trafikpolitiken som har resulterat i den trafikpolitiska propositionen. För det första har det handlat om hur trafiksystemet skall anpassas till de krav vi i dag ställer ur miljösynpunkt. Det gäller alltså de krav som finns inom miljöpolitikens ram: Det gäller för det andra hur trafikpolitiken och trafiksystemet skall kunna bidra till en bättre regional balans. Den tredje frågan rör hur vi skall klara de omfattande krav på investeringar i transportsektorns infrastruktur som vi kan se framför oss. Det är krav som förs fram från olika håll. En av de viktigaste trafikpolitiska uppgifterna just nu är utan tvivel att vidta åtgärder för att begränsa trafikens miljöpåverkan. Om vi skall kunna lösa miljöproblemen krävs en offensiv politik. Därför föreslår vi nu en rad konkreta åtgärder. Det handlar om att trafiken skall betala sina miljökostnader. Våra förslag till en höjning av kilometerskatten för lastbilar och bussar och en miljöavgift för inrikesflyget är ett led i den miljöpolitiken. Det handlar också om att stimulera till miljövänligare trafik för att begränsa luftföroreningar och buller redan vid källan. Det har aviserats att regeringens miljöproposition, som kommer senare i vår, kommer att innehålla krav på miljövänligare tunga fordon. Vi har ansett det motiverat att redan nu föreslå att bidrag för köp av sådana fordon införs. Vi föreslår också investeringar i miljövänlig kollektivtrafik, skärpt hastighetsövervakning, miljöprövning av flygplatsbyggen, utveckling av kombitrafiken och en översyn av trafikens miljöoch hälsoeffekter i storstäderna. Detta är en rad miljömotiverade åtgärder i detta sammanhang. Dessutom finns som vi vet runt om i landet krav på och önskemål om att en utbyggnad av transportsystemet skall bidra till en bättre regional balans. I vår syn på trafikpolitiken ligger att tillgången till transporter är grundläggande för mycket av samhällsutvecklingen i övrigt. Vi föreslår också i det avseendet en rad konkreta åtgärder med syftet att få en bättre regional balans. Det handlar om utbyggnad av järnvägar, flygplatser och vägar, men det gäller inte bara mer pengar till utbyggnad. De förslag som läggs fram om att samhällsekonomin skall styra järnvägsinvesteringarna innebär också att regionalpolitiken och miljön vägs in i besluten om investeringar i t.ex. järnvägsnätet. Samtidigt föreslår vi att besluten skall decentraliseras. Det förslaget bör i och för sig ge förutsättningar för en ökad regional balans, genom att de som är närmast berörda av trafiken får ett större inflytande över hur den skall utformas. Effektivare transporter, säkrare trafik och utbyggnad av infrastrukturen är vid sidan av miljöoch regionalpolitik centrala frågor i trafikpropositionen. De önskemål som har förts fram om en kraftig utbyggnad av transportsystemet är i och för sig ganska väl dokumenterade och underbyggda. Trafikverkens inventering visar att det finns stora behov. Detta understryks också av alla önskemål i form av brev och uppvaktningar om olika järnvägsprojekt och vägutbyggnader som vi möter från olika håll i landet. Det kunde i och för sig räcka med att gå till motionsfloden här i riksdagen för att finna förslag som innebär kostnader som kan summeras ihop till mycket stora belopp. Vi föreslår nu en kraftig utbyggnad av infrastrukturen på trafikområdet: nyinvesteringar i järnvägen för en miljard om året, en halv miljard mer om året till väginvesteringar och lika mycket till ökat underhåll. Dessutom föreslås att flyget skall få öka investeringarna med i runda tal en miljard under de närmaste tre åren. En central fråga är hur de stora investeringarna skall kunna finaniseras. Från en del håll, t.ex. från några av partierna här i riksdagen, hävdas dessutom att investeringarna egentligen borde vara ännu större. Det har vi redan hört här i dag. Det är lätt att instämma i att det på en del punkter är önskvärt. Likväl är önskelistor inte nog, om man inte också talar om var pengarna skall tas. Jag återkommer till detta. Först vill jag emellertid säga några ord om två diametralt olika uppfattningar om detta förslag, som har kommit fram i debatten sedan förslaget presenterades i mitten av januari. Grupper med olika särintressen har kritiserat propositionen både för att den skulle vara en renodlad vägproposition och för att den skulle vara en utpräglad järnvägsproposition. Somliga har i debatten sagt att propositionen skulle vara en hyllning till massbilismen. Märkligt nog finns det bland dem som tycker det också en del som inte vill ställa upp på att finansiera åtgärderna genom att höja bensinskatten. Om de som har den inställningen funderar ett kort ögonblick borde de inse att de genom sitt handlande i själva verket bäddar för en ökad bilism. För första gången på många år föreslår vi nu nyinvesteringar i järnvägsnätet. 10 miljarder skall satsas på tio år. Samtidigt ger vi banverket i uppdrag att planera dessa investeringar utifrån samhällsekonomiska grunder. Därtill ger vi, genom att föreslå den s.k. vägtrafikmodellen, järnvägen förutsättningar att konkurrera med de övriga trafikslagen på bättre och mer likvärdiga villkor. När nu regeringen lägger fram dessa förslag till en ny järnvägspolitik är det märkligt att en del säger nej till förslagen med den motiveringen att vi hyllar bilismen. Är det då, som det har sagts, en renodlad järnvägsproposition som vi nu presenterar? Nej, det är det inte heller. Visserligen säger bilismens lobbyister att vi tar ut en straffskatt på bilisterna och låter pengarna ograverat gå till SJ. De är också ganska duktiga på att föra fram sin åsikt. Men detta är inte heller en riktig beskrivning av vad som kommer att ske. Om vi lägger ihop regeringens förslag till det s.k. bärighetsprogrammet, som gjordes upp redan förra året, och årets förslag i trafikpropositionen får vi en fördubbling av de statliga anslagen till vägbyggande över en tvåårsperiod. Vi satsar nu en miljard extra på vägnätet. Pengarna skall gå till ökat underhåll. Behoven är stora, eftersom man eftersatte underhållet under ett antal år i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Dessa behov finns inte minst, Gösta Andersson, i glesbygdens vägnät. Det får vi ofta påminnelser om. Pengarna föreslås också gå till en tidigareläggning av förbifarter. Vi vet att på många ställen runt om i landet, både i storstäderna och i mindre tätorter, går i dag tung trafik rakt igenom bostadsområden och nära arbetsplatser, skolor och daghem. Många människor tvingas leva med en tät genomfartstrafik alldeles inpå sig. Bilavgaskommittén konstaterade redan 1983 i sitt betänkande att Världshälsoorganisationens riktvärden för kolmonoxid eller kväveoxid överskrids längs 125 mil svenska stadsgator. Längs dessa gator bor det ca 100 000 människor, och där arbetar ungefär lika många. Genomförs vårt förslag blir det, Viola Claesson, en ökning av anslagen för att vi skall kunna bygga bort de dåliga miljöerna. Viola Claesson hade ju inte hittat mer än en enda miljöåtgärd. Här är det alltså ytterligare ett exempel på en sådan. Vi föreslår också en ökning av anslaget till länsvägar, länsjärnvägar och statskommunvägar. Här avgör ju inte regeringen eller riksdagen om det skall bli väginvesteringar eller järnvägsinvesteringar. Det får varje län ta ställning till utifrån de förutsättningar som gäller. Vi föreslår en ökning för dessa ändamål med 550 milj.kr. avseende en tvåårsperiod. Detta är alltså mer än en fördubbling jämfört med det nuvarande anslaget. Också här finns det ju stora behov på olika håll i landet, behov som nu alltså kommer att kunna tillgodoses i en snabbare takt och som då kan tillgodoses på de olika regionernas egna villkor utan styrning från centralt håll. Regeringens trafikpolitik handlar alltså inte om att gynna någon massbilism och inte heller om att brandskatta bilisterna. Förslagen gagnar de flesta genom en ökning av satsningarna på järnvägen och kollektivtrafiken, på vägarna och trafiksäkerheten och, som sagt, inte minst på en förbättring av miljön. När det gäller kommentarerna på borgerligt håll till regeringens överläggningar med vpk om höjningen av bensinskatten, som alltså skall finansiera en del av de här förslagen, har det mest handlat om vpk:s interna problem. Jag tror inte att jag har kunnat hitta en enda kommentar, där man har brytt sig om att fråga: Vad får det för konsekvenser för trafikpolitiken, om det inte går att hitta en finansiering? Jag vill understryka att de 1,3 miljarder kronor som bensinskatten beräknas inbringa är en mycket viktig del av finansieringen. Det går inte att lämna ungefär hälften av satsningarna på bättre vägar, bättre järnvägar och kollektivtrafik ofinansierade, om man vill vara realistisk. Jag vill också erinra om att inte bara vpk utan också övriga partier har ställt sig bakom många av förslagen på trafikpolitikens område. Man har deltagit i överläggningar om järnvägens framtid, men dess värre bara så länge det inte har handlat om att ta fram pengar. Man ställer gärna upp på att vi skall bygga ut järnvägen i olika delar av landet, och det har vi ju också hört här i dag. Man vill ha en upprustning av vägnätet, en ökning av investeringarna för en bättre miljö, och somliga vill ha en utökning av kollektivtrafiken. Någon mera grundläggande kritik mot förslagen i trafikpropositionen har det hittills varit svårt att finna. Tvärtom höjer man på vissa håll buden på det här området mycket kraftigt. Tydligen tycker man att det är bra men alldeles för litet. Något ansvar för finansieringen vill de borgerliga partierna tydligen inte ta. Man visar en allmän välvilja till de förslag som vi har lagt fram på transportområdet. I vissa fall fördubblar man alltså budet, men man har över huvud taget inga realistiska finansieringsförslag. Då måste vi fråga oss hur man har tänkt sig att klara av detta. Skall man klara problemet genom en försvagning av statsbudgeten, eller vill man välja bort något och i så fall vad? Skall vi föra en trafikpolitik som håller en bit in på 90-talet, och det har varit syftet med översynen, är det viktigt att det ges besked vid behandlingen av trafikpropositionen. Jag tycker inte att några besked har getts i de inlägg som hittills har hållits. Vi kunde lyssna på en diskussion i går där man från regeringspartiets sida konstaterade att det inte finns något hållbart regeringsalternativ. Bl.a. statsministern räknade upp ett antal ämnesområden där de borgerliga partierna är oeniga: skattepolitiken, energipolitiken osv. Jag tror inte att trafikpolitiken nämndes i sammanhanget. Men vi får nog konstatera att det här är ytterligare ett område där det inte finns något borgerligt alternativ. Då vill jag fråga, och jag hoppas att det i de följande inläggen kommer att ges ett svar: Varför finns det inte ett borgerligt program för trafikpolitiken?

Jag förmodar att talet om nostalgi var riktat till Gösta Andersson. Det vore intressant om ni ville utbyta åsikter om hur ert alternativ skall se ut på de områden som vi nu diskuterar. Varför finns det inte ett gemensamt borgerligt program för trafikområdet? Jag tror inte att det bara är kommunikationsministern som ställer sig denna fråga. Det finns en rad intressenter inom trafiksystemet som gärna skulle vilja veta hur ett sådant program ser ut. Jag tycker att man kan komplettera gårdagens lista med den frågeställningen, även om jag är rädd för att svaret kanske blir lika tunt som i den allmänna debatten i går. Herr talman! Jag skall be att få återkomma med ytterligare synpunkter när det gäller den kritik som har riktats mot vissa delar av trafikpolitiken, liksom också till finansieringsfrågorna. Men jag tycker att det är motiverat att de övriga deltagarna i debatten använder åtminstone en del av sin repliktid till att belysa hur det borgerliga alternativet beträffande trafikpolitiken ser ut. Hur regeringens alternativ ser ut vet vi alltså. Framför allt: Hur skall det borgerliga alternativet finansieras?

Herr talman!

Även vi moderater är med på att man skall ha miljöavgifter, men dessa skall då, Sven Hulterström, utformas så, att de stimulerar dem som drabbas av de extra avgifterna till att åstadkomma ekologiska förbättringar. Det får inte bli, som Sven Hulterström mycket riktigt sade, så att bilisterna känner sig mjölkade utan att få någonting i gengäld. När det gäller bensinskatten tycker jag att det rör sig om en allvarlig snedvridning av konkurrensförhållandena inom det svenska transportsystemet. Man tar 1,3 miljarder kronor från bilismen. Det gäller inte bara privatbilister utan också åkerier. Då förstörs en del av den goda konkurrenskraften gentemot SJ, som i sin tur kan använda pengarna att konkurrera ut sjöfarten i landet. Det blir en kedjereaktion till följd av snedvriden konkurrens. Jag ser mycket allvarligt på detta. Vi moderater är alltså emot snedvridande skatteåtgärder. I mitt anförande talade jag om 1963 coh 1979 års trafikpolitiska beslut och bekände att jag har en viss förkärlek för 1963 års beslut. Jag menar att detta beslut på ett bra sätt klargör att en fri konkurrens inom transportsystemet i landet för med sig bättre service och mindre kostnader för alla konsumenter. När det gäller det samhällsekonomiska synsättet har vi accepterat att samhället skall ha hand om t.ex. infrastrukturen och ta ut avgifter härför. Det som Sven Hulterström sade om ett gemensamt trafikpolitiskt program för borgerligheten tycker jag är ett bekymmer som han kan lämna därhän. Det kan vi själva få syssla med. Jag vill bara erinra om att vi under tiden 1976—1982 först hade en moderat kommunikationsminister, sedan en folkpartistisk, därefter en centerpartistisk och till slut åter en moderat. Det gick alldeles förträffligt att gemensamt bedriva en bra borgerlig trafikpolitik i landet. Jag kan tillägga att vi ofta t.o.m. fick stöd av den socialdemokratiska oppositionen. Så sov inte oroligt om nätterna för det framtida borgerliga trafikprogrammets skull! Det kommer att gå bra.

Herr talman! Jag skall gärna instämma i det som Rolf Clarkson avslutade sitt anförande med. Vi skall naturligtvis se till att vi kommer att kunna föra en gemensam politik även på kommunikationsområdet. Jag skulle kanske i det sammanhanget kunna få ställa en fråga till kommunikationsministern, som ju företräder en minoritetsregering och har haft litet bekymmer med att förankra förslagen i trafikpropositionen: Hur ser det socialistiska trafikprogrammet ut? Det är svårt att se hur socialdemokrater och vpk kan få sina ståndpunkter i denna fråga att gå ihop. Det kanske vi kan få veta under dagens debatt. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att det finns en hel del i propositionen som är bra. Jag nämnde kanske inte någonting speciellt; det tycker jag att socialdemokraterna kan få göra själva. Men vi gillar idén med vägtrafikmodellen. Jag gläder mig över att regeringen exempelvis när det gäller järnvägstrafikcentra, som vi talat om i många år och varit ensamma om att driva, nu för ett resonemang kring detta. Det är bra att ni ändrar er på punkter där ni förut haft fel. Kommunikationsministern tog upp frågan om miljökostnaderna. Vi tycker att det är bra att man belägger flyget med en miljöavgift. Flyget är en av de trafikgrenar som i dag står för den ökande miljöförstöringen. Vi har faktiskt lagt fram ett förslag om en höjning av miljöavgiften på flyget till det dubbla beloppet. Jag tror alltså att vi kan mötas och komma en bit på väg. När det gäller de 450 miljoner som kommunikationsministern talade om är det naturligtvis bra att det vidtas stimulansåtgärder för att bilar, bussar och andra tunga fordon skall rena sina utsläpp. Men jag kan inte finna att det i propositionen föreslås några pengar till sådana åtgärder. Men det kanske vi kan få besked om så småningom. Kommunikationsministern svarade inte på min fråga varför vi inte får några förslag om sjöfartspolitiken. Sjöfartens problem är faktiskt inte bara sjömansskatterna, utan det är stora problem som sjöfarten brottas med.

Herr talman! Kommunikationsministern pekade på det ökade lokala och regionala inflytandet över hur vi skall använda pengarna ute i landet. Den principen sympatiserar vi i centern naturligtvis med. Dilemmat är att anslagen är så obetydliga, t.ex. när det gäller länsvägarna. Det kan inte kännas särskilt angenämt för dem som skall sitta och fördela de pengarna i länen. Min raka fråga till kommunikationsministern blir: Tror han att det för vare sig socialdemokrater eller centerpartister ute i länen kan vara särskilt angenämt att sätta sig ned och fördela en summa till alla länsvägar, enligt de tioårsplaner som tagits fram; som endast räcker till en kilometer motorväg? Det är denna summa man i flera län har att förfoga över under en tioårsperiod. Då känns det inte särskilt meningsfullt att ha detta decentraliserade ansvar, som kommunikationsministern talade varmt för. När det gäller vårt ansvar för att finansiera insatserna för en bättre trafikpolitik efterlyste kommunikationsministern våra ståndpunkter. Vi har klara ståndpunkter. Vi har inte dragit oss för att föreslå en höjning av oljeskatten, eftersom vi anser att den slår mindre hårt mot de människor som inte har tillgång till kollektivtrafik och inte heller kommer att få tillgång till någon, utan är helt beroende av bilen som transportmedel. Vi föreslår också en uranskatt. Även den skatten bärs mera solidariskt än en bensinskatt, som slår hårdast mot de svagaste regionerna. När det gäller investeringsdelen har kommunikationsministern anammat en princip som innebär att han ger möjligheter för SJ att sälja ut dotterföretag i syfte att rekonstruera SJ:s ekonomi. Den principen har vi anslutit oss till. Det är bara det att vi har vidgat området till att gälla även övrig statlig verksamhet som kan bedrivas minst lika bra i privat regi. Låt oss investera dessa resurser för att åstadkomma ett effektivt, samhällsnyttigt och för svenska folket nyttigt järnvägsföretag. Jag skulle uppskatta om kommunikationsministern ville ägna ytterligare en tanke åt vilka konsekvenser bensin skatten får för de svagaste regionerna i landet och för människorna i dessa regioner.

Herr talman! I det sammanfattande pressmeddelande som sändes ut direkt efter det att trafikpropositionen hade framlagts sades i fråga om pengar till trafiksektorn ungefär så här: Vägarna kommer att få ytterligare en miljard om året, och järnvägen kommer att få en miljard. Detta var ganska ärligt. Järnvägen får inte ytterligare en miljard såsom vägarna får. Om jag har fel i detta påstående ber jag att Sven Hulterström bit för bit direkt deklarerar vad som går till järnvägarna av en eventuell ny miljard varje år. 10 miljarder på tio år, som inte är helt nya pengar — det kanske handlar om 500 milj., något som många beräkningar tyder på — är inte så värst mycket. I september förra året inlämnade statens järnvägar sina äskanden. SJ framhöll att om man skulle behålla det järnvägsnät som då fanns och om det skulle fungera någorlunda tillfredsställande, så behövde man 12 miljarder på tio år. Och då handlar det inte ett dugg om nyinvesteringar och friska satsningar, något som vpk anser att järnvägen måste få göra om den skall överleva och ha en chans i konkurrensen med de EG-ekipage som blir subventionerade genom att mångmiljardbelopp skall satsas på att höja bärigheten på vägarna, så att dessa skall kunna trafikeras av EG-långtradarna. Vägverkets direktör i Bohuslän säger enligt en artikel i Göteborgs-Posten, som väl måtte ha chockat ganska många, att länet får en gemensam pott för både järnvägens och vägens behov. Det handlar om en viktig väg till västra Orust, som man länge bett om, och det handlar om Bohusbanans upprustning, som är otroligt viktig. Det är också ett krav från oss som säger nej till Scandinavian Link och vill flytta över de tunga transporterna på järnväg. Nu skall vägverket bestämma hur mycket som skall gå till var och en av dessa olika trafikgrenar, om de över huvud taget skall få någonting alls. ”Bohusbanan får slåss om vägpengarna”, lyder rubriken helt följdriktigt. Så har också jag uppfattat denna huggsexa, som regeringen överlåter åt regioner och län. Jag hoppas att Sven Hulterström kan rätta till detta. Är det så det kommer att gå till i fortsättningen, när dessa trafikgrenar får sina pengar? Ligger inte de behov som redovisats i propositionen när det gäller SJ:s nyinvesteringar i landet på totalt 30-40 miljarder? Det rimmar bättre med vpk:s förslag. Vi kan som sagt finansiera varje krona.

Herr talman! Den föreslagna bensinskattehöjningen kommer att medföra en allvarlig snedvridning i transportsystemet mellan de olika trafikslagen, sade Rolf Clarkson. Jag tror att det är mycket överdrivet att betrakta en bensinskattehöjning på 25 öre såsom ett sådant snedvridande inslag i trafiksystemet. Vad handlar det om? Jag har sagt det tidigare men kansäga det igen. Det är ingen felsägning. Efter denna höjning är vi när det gäller bensinpriserna tillbaka vid samma reala nivå som 1961. Om vi ser på vad som har hänt under senare år, kan jag konstatera att bensinpriset även efter denna höjning kommer att ligga 20 70 under 1982 års bensinpris. Om det reala bensinpriset var 20 90 högre 1982, när den senaste borgerliga regeringen lämnade kanslihuset, vilka snedvridningseffekter förekom då i systemet jämfört med dem som kommer att gälla efter ett riksdagsbeslut i enlighet med vårt förslag, Rolf Clarkson? Jag tror alltså att det är mycket överdrivet att framställa dessa i och för sig relativt måttliga förändringar såsom innebärande en allmän snedvridning. Olle Grahn och Rolf Clarkson sade båda att kommunikationsministern inte behöver oroa sig för vad en borgerlig trafikpolitik skulle innebära. Det kunde de nog klara ut själva. Men om det är så lätt att klara ut det själva, varför kan ni då inte nu i samband med att vi diskuterar de trafikpolitiska förslagen, tala om hur en borgerlig trafikpolitik ser ut? Varför kan ni inte upplysa omvärlden om en borgerlig trafikpolitik, om ni så lätt klarar ut den i samband med ett eventuellt regeringsskifte? I varje fall tror jag att jag inte är den ende som skulle vilja veta hur den ser ut. Om den är så väldigt lätt att tråckla ihop, vore det bra om ni kunde göra det. Då försvann åtminstone en av de punkter där vi socialdemokrater kan kritisera er för att ni inte har något gemensamt program. Jag förutsätter alltså att ni i något av de nästa inläggen kommer att klara ut denna väldigt lätta uppgift. Någon av er, jag tror det var Rolf Clarkson, påpekade inte bara att det hade gått att klara ut en borgerlig trafikpolitik — vilket jag i och för sig tvivlar på; en av förklaringarna till bekymren i dag är nog att det inte fanns någon sådan — utan också att det hade funnits inte mindre än fyra kommunikationsministrar under den borgerliga tiden. Det hade jag inte tänkt på tidigare, men där ligger väl en del av orsakerna till de bekymmer som vi dras med just nu. Vi vet ju att trafikpolitik i väldigt stor utsträckning handlar om att ta ställning till långsiktiga frågor. Det har flera talare understrukit i debatten. Det handlar om långsiktiga investeringar, ofta på 30-50 års sikt, som man skall ta ställning till. Byter man ledning stup i kvarten, blir det emellertid inga långsiktiga ställningstaganden. Rolf Clarkson redogjorde för hur ledningen hade växlat mellan partierna och hur man hade fått byta kommunikationsminister vid de borgerliga regeringsskiftena. Det är väl en förklaring, kanske egentligen den väsentligaste, till att principbesluten från 1979 aldrig blev genomförda i praktiken så länge vi'hade borgerliga regeringar. Man tappade de första åren då 1979 års riksdagsbeslut skulle verkställas. Det är en av motiveringarna till att vi har sagt att det är nödvändigt med en översyn. Man har aldrig i praktiken realiserat de i och för sig fina principresonemang som fördes 1979. Jag har tidigare inte sett det hela så enkelt som Rolf Clarkson beskrev det. Men det kan faktiskt vara en av orsakerna.

Det är er uppgift att snickra ihop denna trafikpolitik. Men det är inte er sak hur den ser ut. Därför är det angeläget att ni ger besked härom. Olle Grahn hade inte hittat några belopp i budgeten när det gällde miljöpengarna för tidigare inköp av miljövänligare tunga fordon. Nej, det finns inga belopp angivna. Vi talar ju här om förslag, som skall gälla från 1989. Men självklart är detta ett bindande besked från regeringen. I nästa budget kommer vi att ta upp en post — den kommer att utförligare beskrivas i samband med miljöpropositionen — vari dessa pengar anvisas. Vi går inte ut med några tomma löften. Det är en teknisk fråga. Förslagen skall gälla från 1989 och framåt. Därför behöver de inte tas med i årets budget. Gösta Andersson undrade om jag tror att det är särskilt angenämt att sitta ute i länen och fördela minskade vägbyggnadsanslag. Nej, det är säkert inte angenämt, men situationen blir sådan om man gör som Gösta Andersson gör, nämligen talar om de anslag som har varit och som förvisso inte har räckt till för alla önskemål och ändamål. Men det vi skall tala om i dag, Gösta Andersson, är inte hur det har varit utan hur det skall bli framöver. Då är det en fördubbling av anslagen till trafikanläggningar på länsnivå som detta förslag syftar till. Gösta Andersson och andra håller på att riskera att denna fördubbling inte blir av genom att man inte kan tala om hur den skall finansieras. Jag skall använda någon minut till ett speciellt resonemang om detta. Tala emellertid inte om de gamla planerna utan låt oss tala om vad som kommer framöver. Då kan jag inte begripa att inte fördubblade anslag skulle innebära en mycket bättre situation på länsnivå. Jag vill byta några ord just med centern om dess finansieringsförslag. Centern har inte bara gått emot bensinskattehöjningen, vilket jag tycker det måste vara diskutabelt att göra från centerns synpunkt, utan har även gått emot en höjning av kilometerskatten för de tunga fordonen. Ni pratar väldigt mycket om miljöpolitik. Men vi vet på grund av det material vi har fått fram att det är väl dokumenterat att de tunga fordonen i dag inte bär sina miljökostnader och inte heller bär kostnaderna för det vägslitage som de åstadkommer i vägsystemet. Vårt förslag innebär att de på sikt kommer att få bära dessa kostnader, och vi tycker att detta är riktigt. Därför är det väldigt svårt att begripa vilka motiv centern har att motarbeta just denna del av förslaget, som ju är starkt motiverad från miljösynpunkt. Jag tror att många människor tycker att det är angeläget också från trafiksäkerhetssynpunkt och från andra synpunkter att de tunga fordonen får svara för sina egna kostnader. De skall inte åka snålskjuts på andra delar av trafiksystemet. Därvidlag har ni tydligen ett annat synsätt. Jag kan inte undgå att göra reflexionen, att när ni i er partimotion om den ekonomiska politiken säger att ni förordar en kraftfull miljöpolitik med ekonomiska styrmedel, så borde ni i ärlighetens namn ha tillagt: med undantag för den tunga godstrafiken på vägarna. Jag förstår inte hur centerns agerande mot kilometerskatten går ihop med allt tal om att man skall främja järnvägen, att man skall ha bort tung godstrafik. I praktiken verkar ni ju i rakt motsatt riktning. Slutligen vill jag gärna säga att centern, som talar mycket om decentralisering, måste ju bestämma sig för vilket ben man skall stå på. Man kan inte decentralisera, som vi nu gör, och utöka den lokala beslutanderätten och samtidigt vara ängslig för att det blir en del svåra beslut. Vill man ha decentralisering, får man faktiskt även ta de svåra besluten. Jag tror att det kommer att bli bra, när man gör det på länsplanet. Jag anser inte att det är nödvändigt att några centrala byråkratier sitter och sköter detta.

Herr talman! Jag tar omedelbart upp frågan om bensinskattehöjningen. Denna höjning innebär, tycker jag, att man brandskattar bilismen. Enligt oavvisliga utredningar har det visats att bilismen betalar ca 12 miljarder mer än vad den åsamkar samhället i form av kostnader av olika slag. När man talar om att det svenska bensinpriset tillhör de lägsta i Europa, så är det fråga om en kraftig dimbildning. Sanningen är att bensinpriserna ute i Europa mycket ofta innefattar skatter som vi lägger på direkt vid bilköpet och som uppkommer vid brukandet av bilen. Så man kan inte jämföra bensinpriserna på det sättet. Det är fråga om en blandning av skatter och annat. Jag tycker inte heller att man kan föra det resonemang som kommunikationsministern för om det reala priset 1980. Vad är det för en naturlag som säger att alla prisslag i Sverige skall ha sin reala nivå fastlagd med utgångspunkt från hur det var 1980? Vi måste ju finna oss i förändringar i realprisnivån för de olika varuslagen. Vidare tycker jag inte att kommunikationsministern har rätt då han är så orolig för att vi inom de tre borgerliga partierna efter en valseger i september inte skulle kunna ha ansvaret för trafikpolitiken, och säger att vi måste presentera ett gemensamt trafikpolitiskt program. Vi hade fyra olika kommunikationsministrar under åren 1976-82. Den socialdemokratiska regeringen har sedan 1982 haft tre olika kommunikationsministrar. Det ligger inte någon kritik i mitt resonemang när jag nämner antalet, och inte heller kritiserar jag de olika ministrarnas arbete. Jag vill hävda att den ideologiska och principiella samsynen mellan de tre borgerliga partierna när det gäller trafikpolitikens realiserande är större än den som föreligger mellan den socialdemokratiska regeringen och vpk. Jag kan inte tänka mig något sämre brödrapar när det gäller en trafikpolitik i Sverige än en socialdemokratisk regering som får stöd av vpk, ett parti som ju har en helt annan — och långt ifrån perestrojkabaserad — syn på hur trafikpolitik skall bedrivas. Jag anser att skillnaden mellan de borgerliga partierna, och då räknar jag från centern till moderata samlingspartiet, på denna punkt inte är större än att den kan betecknas som en fördelningsekonomisk historia, som vi lätt kommer att klara av.

Herr talman! Först några ord om de 450 miljonerna. Jag anade att kommunikationsministern har skjutit ställningstagandet till detta så långt framåt att han kanske inte behöver ta ställning till problemet efter valet i år. Hulterström ondgör sig över att vi inte ställer upp på finansieringsfrågor, och speciellt är det de 25 örena på bensinen som irriterar. Jag hoppas att kommunikationsministern lyssnade på mitt anförande, där jag motiverade varför vi inte ställer upp på denna typ av skattehöjning — som vi ser det. Men jag skall be kommunikationsministern att gå hem och läsa på vårt budgetalternativ, för vi har faktiskt anvisat finansiering även av de utgifter på kommunikationsområdet som vi ställer upp på. Vi har alltså här andra förslag, och dessa är finansierade i folkpartiets motion om den ekonomiska politiken. Således har vi klarat den här frågan utan att ställa upp på den aktuella 25-öringen. Fortfarande har kommunikationsministern inte sagt ett ljud om den svenska sjöfartens problem. Jag tycker det är allvarligt att Sverige kommunikationsminister i den här debatten, som ju skall omfatta kommunikationerna i Sverige, inte ger något som helst besked om hur han ser på en av de näringar som har det mest bekymmersamt inom kommunikationssektorn. Hulterström återkommer till vad han anser vara de borgerligas partiernas problem med att presentera en gemensam politik på kommunikationsområdet. Jag tycker inte alls att det ser särskilt bekymmersamt ut, utan vi kommer att finna att vi har många gemensamma nämnare när det gäller kommunikationerna i Sverige. Det har vi visat förr, i tidigare regeringar, men däremot har vi inte sett en socialistisk politik som är sammanhållen. Jag kanske skall vända mig med frågan till Viola Claesson, för kommunikationsministern vill inte ge något besked om hur en socialistisk kommunikationspolitik ser ut.

Herr talman! Det var en lustig osäkerhet hos Olle Grahn, när han först tittade på kommunikationsministern och efterlyste ett socialistiskt trafikprogram, men till sist bestämde sig för att det var jag och vpk som kunde lämna svar härvidlag. Jag tycker faktiskt att jag har presenterat ett sådant svar. Det som förskräcker är just — som jag sade i mitt första anförande — att det i trafikpropositionen, som handlar om framtidens kommunikationer i Sverige, finns en nyliberal ton som verkligen appellerar till och får respons hos moderata samlingspartiet och folkpartiet. Så står de borgerliga här och hycklar och blåser upp frågan om 25 öres bensinskattehöjning till en mycket märklig sak. Men var stod ni när det skedde en höjning med ungeför motsvarande belopp som skulle gå till det svenska försvaret? Var fanns era klagosånger då? Ni gick ju i stället med på förslaget. Men nu, när det är fråga om ett inslag i trafikpolitiken — en ynka liten slant med hänsyn till det enorma behov som finns på järnvägsområdet — ställer ni till det så här för att göra en markering gentemot socialdemokraterna. Jag måste säga att jag ger inte mycket för en sådan politik. Så till Sven Hulterström: Jag tror att det är ganska angeläget att vi här, de som läser protokollen och de som eventuellt hör referaten får reda på varför finansdepartementet har tagit över hela frågan om sjöfartspolitiken, och om det är sant att Kjell-Olof Feldt nu har planer på att bredda vägen för ett öppet register. Då har Sverige verkligen tagit ett steg mot en riktigt högervriden politik — det må jag säga. Jag skulle också vilja ha svar på den fråga jag ställde tidigare: Varför vågar kommunikationsdepartementet inte ge ut den underlagsrapport som professor Åke E Andersson är ansvarig för och som heter Sveriges framtida transporter. Jag har lyckats komma över den på ickeofficiell väg. Den är en skräckvision om ett massbilismsamhälle på 2000-talet i Sverige. Rapporten är nämnd i propositionen, men den har inte lämnat trycket, trots att den skulle ha varit klar i oktober eller november förra året. Vart tog den vägen? Till sist: Den allra första underlagsrapport som presenterades från kommunikationsdepartementet och som man från departementets sida själv hade beställt handlade om Sverige och EG och transporterna i framtiden. På varje sida i den kan vi läsa att harmoniseringen, som det heter med ett vackert ord, som sker på EG-krafternas villkor, leder till att järnvägen får det allt svårare att överleva här i landet. Järnvägen behöver ett bättre stöd för att trafikpolitiken skall förtjäna att kallas socialistisk.

Herr talman! Jag är inte övertygad om att jag, om jag hade varit i kommunikationsministerns kläder, hade givit mig in i diskussion om ett gemensamt program för de borgerliga partierna. Jag är inte säker på att kommunikationsministern, om han varit övertygad om att han haft en säker majoritet bakom sig i riksdagen, givit sig in i de samtal som han fört med övriga partier. Detta är ingen kritik från min sida — de samtalen har varit värdefulla. Men kommunikationsministern vet lika väl som jag att en lång rad viktiga frågor i Sveriges riksdag löses över de s.k. blockgränserna. Kommunikationsministern har i sin kritik av centerns finansieringsalternativ nogsamt undvikit att kommentera de konkreta förslag som vi har lagt fram. Jag vill bara säga att från regionalpolitisk synpunkt är centerns förslag helt överlägsna de finansieringsalternativ som regeringen presenterar. Det finns sakliga skäl att gå emot regeringens kilometerskattehöjning. Den innebär att vissa åkeriföretag för innevarande år och nästa år får en sammanlagd skattehöjning för enskilt fordon på nära 60 000 kr. Vi har i annat sammanhang här i riksdagen uttalat oss för att inte fatta beslut som dramatiskt förändrar de ekonomiska villkoren för näringslivet och företagsamheten. Kilometerskattehöjningen innebär en mycket dramatisk skattehöjning som på kort sikt kan ställa till problem för vissa företag. Sedan vill jag göra kommunikationsministern uppmärksam på att även centerns förslag innebär skattehöjningar för den aktuella trafiken men inte lika dramatiska skattehöjningar. Det hoppas jag att kommunikationsministern inte glömmer bort när han diskuterar finansieringsalternativ. Sven Hulterström kom sedan in på anslagen ute i länen. Jag har noterat vad han har skrivit i propositionen om höjda ramar. Det går däremot tyvärr inte att läsa ut vad det verkliga länsvägsanslaget blir och vilka ramar man där har att hålla sig till. Kan kommunikationsministern ge besked om att vi har att se fram emot reviderade tioårsplaner och uppräknade ramar för länsvägarna skall jag hälsa det med tillfredsställelse.

Herr talman! Tyvärr måste jag konstatera att Gösta Andersson är kvari ett gammalt, centralistiskt betraktelsesätt när det gäller hanteringen av de här anslagsfrågorna. Vad vi nu föreslår är en fördubbling av anslagen till vad vi kallar länstrafikanläggningar. Det vore konstigt om man då skulle ligga kvar på samma nivå, med alla de bekymmer som det medför och som Gösta Andersson här så vältaligt har beskrivit. Det är alltså i fortsättningen inte så att kommunikationsministern skall ge besked om hur mycket man i varje län skall satsa på länsvägar, utan det får man ta ansvar för och besluta om ute i resp. län — med avsevärt bättre förutsättningar anslagsmässigt än man haft i den senaste planeringsomgången. Om Gösta Andersson alltså försöker ta sig ur det här centralistiska tankespåret och gå över till ett mer decentralistiskt betraktelsesätt kommer vi, tror jag, så småningom att nå varandra i den här debatten också. När det gäller kilometerskattehöjningen vidhåller jag att det är svårförståeligt att just centern inte ställer upp på den. Det är ju ett förslag som såvitt jag förstår måste vara riktigt från miljösynpunkt — att de tunga fordonen får svara för sina miljökostnader när man kan dokumentera dem. Då kan man invända att det är fråga om drastiska höjningar — i vissa fall rör det sig om mycket höga procenttal. Men det beror ju på att de tunga fordonens relativa andel sjunkit under en följd av år. De hari dag i realiteten en lägre beskattning än de hade t.ex. när centern satt med i regeringen 1980-1981. Det är väl inte orimligt att vi återställer det till den nivån — inte bara för den sakens egen skull utan för att vi inte skall ge någon stimulans till tung godstrafik på våra vägar, vilket vi i praktiken gör om vi inte justerar kilometerskatterna. Det är obegripligt, menar jag, att centern, som talar så mycket om miljön, inte kan ställa upp på ett sådant förslag. Gösta Andersson säger att det har förts samtal partierna emellan och att vi i riksdagen ofta löser problem över partigränserna. Det är jag naturligtvis högst medveten om. Det var ju därför vi valde det öppna arbetssättet att diskutera med de olika partigrupperna. När SJ kom till oss och sade att man hade stora bekymmer sade vi: Låt oss föra överläggningar över partigränserna för att se om vi kan lösa SJ:s problem. Jag tycker att de överläggningarna har varit ganska konstruktiva när det gäller att få uppslag till vad man skall göra. Man har från de olika partiernas sida kommit med synpunkter på det. Men när det gäller det avgörande — finansieringen — har tyvärr praktiskt taget alla, i varje fall alla de borgerliga, partierna vikit undan. Då har man inte velat vara med längre. Vad har SJ för glädje av besked om sin besvärliga situation, om man inte också får ett besked om att man får pengarna? Det räcker inte med att lägga fram konstruktiva synpunkter på hur organisationen skall se ut, om man inte också lämnar besked om hur SJ skall finansiera en förändring. Det tycker jag är den stora svagheten, och därför kan jag inte låta bli att'återkomma till detta: Det finns ingen gemensam borgerlig syn på trafikpolitiken. Det finns det inte mellan vpk och socialdemokraterna heller, har flera här sagt. Men vi har inte sagt att vi skall bilda regering ihop! Det är den stora skillnaden. Ni säger ju att ni skall regera tillsammans! Det är er huvudpunkt i den förestående valrörelsen. Ert huvudbudskap är att ni skall sitta i kanslihuset tillsammans. Vi har inte tänkt oss att sitta där tillsammans med vpk. Vi kan diskutera med vpk från fråga till fråga, på samma sätt som vi kan diskutera med moderater från fråga till fråga och med centerpartister från fråga till fråga, men vi tänker inte bilda regering ihop med vpk— det tror jag är en helt orealistisk föreställning. Det har aldrig förts någon diskussion i den riktningen. När jag ändå är inne på det kan jag svara Viola Claesson och därmed också en del andra på frågan varför det inte sägs någonting om sjöfarten. För det första har det aldrig varit meningen att sjöfartspolitiken skulle avhandlas i den trafikpolitiska propositionen. För det andra har trafikutskottet här i riksdagen beställt en särskild sjöfartspolitisk proposition till den 10 mars. Det är klart att vi då inte tar upp de frågorna i en trafikproposition som lämnas den 12 januari. Ni kan känna er lugna! Inom några veckor måste regeringen, på trafikutskottets begäran, redovisa sin syn på sjöfartsfrågorna. Det finns då ingen anledning att ta upp tiden här i dag med dem. Men jag vill gärna säga till Viola Claesson och andra som talar om sjöfarten att det förmodligen kommer att bli lika viktigt att lösa finansieringsfrågorna på den punkten. Sjöfartsbranschen har för sina långsiktiga överväganden inte någon glädje av budskap som inte ger besked om hur de olika lösningar som kan finnas av branschens problem skall finansieras. Exempelvis när det gäller järnvägarna har Viola Claesson flera gånger sagt att någon miljard är väl inte så mycket. Jag kan tänka mig att det är samma synsätt på sjöfarten: Låt det kosta några hundratal miljoner, det är det väl ändå värt! Det är ungefär den inställningen man har — en miljard är väl inte så mycket? Jo, Viola Claesson, det verkar faktiskt som om det är en hel del ibland. Ni har ju haft ett par partistyrelsemöten, ganska långa sådana, för att diskutera den miljard som behövs när det gäller bensinskatten. Så något alldeles obetydligt belopp är det inte. Och ibland undrar man om ni fortfarande inte är färdiga med den miljarden. Jag tycker att det kan vara en nyttig lektion för er. Nog kan en miljard vara ganska svår att skrapa ihop ibland. Det visar inte minst alla turerna inom vpk om bensinskatten. Nu skall jag inte orda så mycket mer om det utan förutsätta att det blir ett beslut i frågan. Men det är inte så lätt att få ihop'et, som han sade som var ute med insamlingsbössan. Jag konstaterar, herr talman, att några gemensamma utgångspunkter för de borgerliga partierna som jag frågade efter i början har vi inte fått redovisade här. Man säger att de finns och att det inte skall bli svårt att komma överens, men trots att det är så lätt kan man inte tala om vad de består i. Centern säger att man har finansiell täckning för sina förslag, och folkpartiet säger att man har täckning för sina, men det är väldigt svårt att tro på det. Jag tror inte att Gösta Andersson kommer att få med sig Rolf Clarkson och Olle Grahn på att finansiera centerns stora utbyggnadsprogram för grusvägarna på 20 miljarder genom att höja uranskatt och oljeskatt. Jag tvivlar faktiskt på det. De har i varje fall inte sagt någonting här som tyder på att de skulle vara beredda till någonting sådant. Jag kan inte heller förstå, Olle Grahn, varför just fackföreningsmedlemmarna skall betala den nya trafikpolitiken. Folkpartiet har ju föreslagit att avdragsrätten för fackföreningsavgifter skall slopas och att en del trafikinvesteringar skall finansieras med de pengarna. Men det är väl inte bara fackföreningsmedlemmar som utnyttjar trafiksystemet. Det gör även företagare och andra, så inte heller den finansieringskällan verkar särskilt realistisk. Så länge ni inte har talat om hur ni skall klara finansieringen väger mycket av era förslag — ibland på gränsen till kraftiga överbud — ganska lätt. Allting måste som sagt förr eller senare betalas.

Herr talman! Med relativt jämna intervaller formuleras en trafikpolitik som skall vara vägledande för beslut om åtgärder de närmaste åren framöver. I det sammanhanget är det viktigt att hålla i minnet att trafikpolitiken inför 90-talet till mycket stora delar kommer att påverka beslut om åtgärder som har en ekonomisk livslängd på 40 år och en teknisk livslängd som är betydligt längre. Med andra ord, den transportvärld som våra barnbarns barn kommer att leva i under mitten av 2000-talet har till stora delar formats av de beslut vi fattar nu. Transporternas utformning har därför en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Sambandet mellan transportkvalitet/effektivitet och välfärdsutveckling är väl dokumenterat och har en vidare innebörd än att den direkta samhällsnyttan avt.ex. väginvesteringar för den närmaste tioårsperioden uppgår till 3 kr. per satsad krona. Förbättrade transportmöjligheter medför att näringslivet kan vidta betydande kapitalrationaliseringar genom minskad lagerhållning. Dessutom ger snabbare och tillförlitligare transporter tillgång till en större marknad, vilket i sin tur ger förutsättningar för en utökad verksamhet och fler arbetstillfällen. Det finns studier som antyder att dessa s.k. näringslivseffekter kan vara väsentligt större än de trafikekonomiska effekter som kan beräknas med hjälp av vägverkets beräkningsmodell. Redan trafikpolitikens övergripande mål — att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader — antyder att medlet står att finna i en avvägning och samverkan mellan olika transportsystem. Det har jag framhållit många gånger. När man närmare skärskådar de fem delmålen — tillgänglighet, effektivitet, säkerhet, god miljö och regional balans — framstår också helt klart att vägtransportsystemet intar en särställning. Enkelt uttryckt kan vägsektorns särart sägas karakteriseras av att den erbjuder en valfrihet när det gäller sättet att transportera människor och gods, individuellt eller kollektivt, och att den gör det möjligt att nå så gott som varje plats i landet. Vägsektorn ger härigenom en oöverträffad flexibilitet och tillgänglighet. Det innebär å andra sidan inte att vägtransportsektorn skulle vara allena saliggörande. För många typer av transporter, t.ex. tunga, regelbundna godstransporter på längre sträckor, persontransporter mellan större orter på medellånga sträckor och arbetspendling i storstadsområdena, erbjuder spårbundna transporter en väsentligt bättre lösning. Såväl framkomligheten och säkerheten på väg som miljön gynnas av att förflyttningar som med fördel kan utföras inom andra transportsektorer utförs inom dessa. Väsentligt är dock att hålla i minnet att väl fungerande anslutande vägtransporter utgör en förutsättning för såväl spårbundna transporter som för flyg. En personeller godsförflyttning får i dessa fall formen av en kedjeförflyttning. Detta samspel blir än tydligare när det gäller kombitrafik, där lasten ensam eller tillsammans med hela lastbilen eller delar av lastbilen transporteras på järnväg på ett längre avstånd. Det föreligger enligt min mening inte någon för samhället reell motsättning mellan vägtransport, kombitransport och järnvägstransport. Poängen är dock att man oftast tappar bort betydelsen av väl fungerande vägsystem för den del av kombitransporten som utgörs av vägtransport och för de transporter som går till och från järnvägsterminaler. I det senare fallet vill jag påminna om vikten av att man gör erforderliga investeringar och inte eftersätter underhållet på vägarna fram till exempelvis de timmerterminaler från vilka de s.k. trätågen går. En satsning på vägsektorn kommer således i det här fallet även järnvägen till godo. Jag delar således kommunikationsministerns uppfattning att kombitransporterna liksom övriga långväga godstransporter bör stimuleras men jag vill påstå att en sådan stimulans faktiskt förutsätter åtgärder inom vägsektorn. Under senare år har i en något ytlig debatt vägtrafiken fått stå i skottgluggen för ganska fräna attacker. Orsaken är främst de växande miljöproblemen som förvisso bl.a. kan tillskrivas biltrafiken. Även om kritiken i sak i flera fall varit överdriven finns det starka skäl att ta transporternas miljöpåverkan på största allvar. Jag återkommer strax till frågan men vill först påminna om att man ingalunda bäst löser miljöproblemen genom att i alla lägen med olika medel försöka förhindra biltrafiken. Det vore faktiskt att såga av den gren som vi alla sitter på. Vi får nämligen inte glömma bort att våra vitt förgrenade vägsystem och våra vägtransporter utgör fundamentala förutsättningar för snart sagt varje samhällssektor av det enkla skälet att de grundläggande behoven i samhället sällan kan tillfredsställas på den plats där de föreligger. Det har också visat sig att det är inom få samhällssektorer som värdet av infrastrukturella åtgärder så tydligt kan påvisas som inom vägsektorn. Även om jag inte tror att det är opinionen mot trafikens avigsidor som är orsaken till att anslagen till vägsektorn under ett antal år i slutet av 70-talet och början av 80-talet varit för små måste jag varna för konsekvenserna av att vägkapitalet nu faktiskt minskar på grund av att de årliga investeringarna underskrider avskrivningarna. Den förstärkning av resurserna som redovisas i den trafikpolitiska propositionen liksom de nya finansieringsvägar som antyds upplever jag som en positiv förändring som är värdefull för landet. Likaså bedömer jag att den nyligen påbörjade bärighetssatsningen för högre bruttovikter och boggilaster kommer att ge näringslivet en god återbäring på det under en tioårsperiod ökade skatteuttaget. De resurstillskott som nu aviseras innebär i det perspektivet en reell ökning. Från 1987 till 1990 kommer investeringsanslagen att nära nog fördubblas om riksdagen bifaller regeringens förslag, nämligen från 1,4 till 2 miljarder inkl. bärighetspengar. Men jag vill också framhålla att samtidigt kvarstår stora vägbyggnadsbehov. Herr talman! I den trafikpolitiska debatten ställs ofta landsbygd mot tätort och järnvägstrafik mot biltrafik. Det är framför allt bristen på samhällsresurser som orsakar en sådan polarisering. Den trafikpolitiska propositionen poängterar att trafikpolitiken skall medverka till en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar. Det handlar här främst om att garantera landsbygden en rimlig transportförsörjning. Även om debatten givit intryck av att god transportförsörjning på landsbygden skulle vara detsamma som bibehållen järnvägstrafik, är det kanske framför allt den i propositionen angivna regionalpolitiska inriktningen av driften av statliga vägar som kommer att bli avgörande för transportförsörjningen. Den dag snöröjningen på landsbygden försämras så att skolbussar inte längre tar sig fram och arbetspendling med bil inte blir möjlig blir landsbygdsboende helt omöjligt. å Trafiken på landsbygdsvägarna är generellt sett mycket liten, och det är därför inte samhällsekonomiskt försvarbart att där bygga vägar med en onödigt hög geometrisk standard. Vad som däremot krävs, förutom en tillfredsställande drift som jag nyss nämnde, är att vidta åtgärder som begränsar vägavstängningar och viktbegränsningar i samband med tjällossningen. Den särskilda bärighetssatsningen är en viktig åtgärd, men löser inte alla problem. Tyvärr finns det ett samband mellan storstadsregionernas tillväxt och landsbygdens avfolkning. Samtidigt som man bör försöka hejda den alltmer tilltagande obalansen mellan storstad och landsbygd vore det oansvarigt att försöka strypa storstadsregionernas tillväxt genom att förmena dem en effektiv transportförsörjning. I ett internationellt perspektiv är det rent av så att våra tillväxtområden måste ges bästa möjliga betingelser för att vi inte ekonomiskt skall slås ut av EG. Koncentrationen av människor och verksamheter till storstäderna ger upphov till trafikträngsel, trafikolyckor och en påfrestning på miljön. Framför allt miljöproblemen har nu vuxit sig så stora att man måste ta större samlade grepp för att komma till rätta med dem. Åtgärderna berör både vägtrafiken och den spårbundna kollektiva trafiken. De samordnade åtgärder som måste vidtas för att minska miljöproblemen är som regel även till gagn för en förbättrad framkomlighet totalt sett och för en ökad trafiksäkerhet. För arbetspendlingen krävs förbättrade spårbundna och icke spårbundna kollektivtrafiksystem. Samtidigt behövs kringfartsleder liksom förbifartsleder i mindre och medelstora tätorter. I det här sammanhanget måste jag passa på att bemöta de synpunkter som ibland förs fram att kringfartsleder skulle öka trafikbelastningarna i centrumområdena. I själva verket är det så att kringfartsleder är en förutsättning för att man skall kunna begränsa trafiken i centrum. Tänk bara tanken att Essingeleden i Stockholm med sina över 100 000 bilar per dygn inte fanns i dag! Hur skulle det då se ut om alla dessa bilar skulle passera genom innerstaden? Det skulle inte bara resultera i oacceptabla trafikoch miljöförhållanden, utan Stockholm skulle utsättas för svåra störningar med åtföljande kostnader såväl för huvudstaden som för landet i Övrigt. Som jag inledningsvis nämnde finns det klara samband mellan samhällsutvecklingen, med dess ökade materiella välstånd, och förbättrade och utökade kommunikationer. Mot den bakgrunden kan de senaste årens snabba trafiktillväxt ses som ett kvitto på en positiv välståndsutveckling. Den trafikökning vi sett på våra vägar med över 11 90 under den senaste tvåårsperioden är också ett uttryck för ökad välfärd. Men, den här utvecklingen har samtidigt skett till priset av tilltagande trafikproblem med en oroande trafikolycksutveckling och inte minst till priset av en alltmer ökad påfrestning på omgivningen. Miljöproblemen förknippade med trafik, och då inte bara de problem som har med biltrafiken att göra, har också ägnats ett stort utrymme i den trafikpolitiska propositionen. Det är glädjande att konstatera att man i propositionen formulerat en klar strategi för bättre miljö, som inriktas på offensiva åtgärder snarare än defensiva åtgärder ägnade att hindra en positiv utveckling inom transportområdet. Genom att trafikens skadeverkningar skall räknas in i dess kostnadsansvar stimuleras utvecklingen mot miljövänligare transportlösningar. De allvarligaste trafikbetingade miljöproblem såväl globalt som lokalt, såväl långsiktigt som i vår nuvarande vardag, är enligt min mening förknippade med avgasutsläpp och därmed luftföroreningar. Propositionen anger att dessa problem i första hand bör, ja, jag skulle vilja säga måste, angripas vid källan. Man måste alltså gå vidare och utvidga kraven på avgasreduktion från bensindrivna bilar till att också omfatta dieseldrivna fordon. Även med långt gående miljökrav kommer åtgärderna vid källan inte att helt eliminera utsläppen från vägtrafiken. Det krävs därför att även andra åtgärder vidtas parallellt med avgasreningen, inte minst i storstäderna. Som propositionen anger måste främst i de större tätorterna såväl omedelbara som långsiktiga åtgärder vidtas för att begränsa trafikens skadeverkningar. Det gäller här att utveckla bekväma och attraktiva kollektivtrafiksystem och att skapa goda kontaktytor mellan biltrafiksystem och kolletivtrafiksys tem, så att bilisterna från de yttre delarna av en storstadsregion får möjlighet att ”bli av med” bilen när de närmar sig centrum För att fysiskt eller med avgifter kunna begränsa biltrafiken i centrumområdena måste, som jag tidigare nämnde, även kringfartsleder byggas ut. Centrumområdena kommer härigenom inte endast att utsättas för mindre luftföroreningar, utan dessutom kommer även bullerstörningarna att minska liksom de barriärer som livligt trafikerade gator i centrum innebär. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag konstatera att en målmedveten utveckling av våra kommunikationssystem faktiskt utgör nyckeln till vår framtida välståndsutveckling. Som propositionen anger skall man erbjuda valfrihet i konsumtionen av transporter. Då så gott som alla transporter, åtminstone till någon del, berör våra vägar kan man aldrig välja bort vägen. Genom att, till skillnad från andra transportnät, vägnätet på ett mer eller mindre tillfredsställande sätt når ut till snart sagt varje individ i landet har vägen betraktats som en självklar tillgång. Värdet av vägen förbises därför lätt. I stället inriktas ofta intresset mot vägtrafikens avigsidor i form av trafikolyckor och negativ miljöpåverkan. Jag hyser en stark tilltro till att vi skall kunna tackla och klara av miljöfrågorna genom målmedvetna offensiva åtgärder som kan utgöra föredömen även för andra länder. Jag är också övertygad om, herr talman, att vi genom att tillföra framför allt vägsektorn de stora resurser som krävs för att skapa ett välmående Sverige kommer vi att få ett gott betyg av våra barnbarns barn.

Herr talman! I Sverige är ungefär var tredje förvärvsarbetande anställd inom stat, landsting eller kommuner. Det är förhållandevis dubbelt så många som i Frankrike, Västtyskland eller Schweiz. Detta innebär inte att andra länder i vår kulturkrets har en sämre " utbildning, sjukvård, omsorg eller service. Anledningen är i stället att Sverige mer än andra länder tillhandahåller dessa tjänster i offentlig regi. Samtidigt börjar nackdelarna med den svenska modellen att bli alltmer uppenbara för kvaliteten på vård, utbildning, omsorger och annan verksamhet och för människornas trygghet. Kan inte kommunen eller landstinget ge den barnomsorg, den äldreservice eller den sjukvård som behövs, så står föräldrarna, den gamle eller den sjuke där, för det mesta utan möjlighet att vända sig till någon annan. Den som inte är nöjd med vården eller omsorgen, vad gör hon eller han? Valfriheten inskränks allt som oftast till att tacka nej. Men nackdelen med den svenska modellen blir också alltmer uppenbar för dem som arbetar inom dessa områden. De är ofta hänvisade till en enda arbetsgivare. Problemen inom t.ex. sjukvården, människor i kö, bäddar i korridorer, för litet tid för de sjuka, förtvivlade patienter som kanske måste sändas hem i förtid utan att någon tar hand om dem, tär på personalen och gör deras tunga arbete än tyngre. Många av dem som jobbar inom vården har idéer om och synpunkter på hur vården skulle kunna göras bättre, effektivare och hänsynsfullare för patienterna. Men dessa idéer försvinner alltför ofta på vägen genom landstingsbyråkratin. På alla andra områden i vårt samhälle arbetar man intensivt och med rätta för konkurrens och mångfald. Man vet att det är bra för konsumenten, för kvaliteten och för framåtskridandet, att nya idéer ständigt föds och prövas. Det som inte håller måttet faller obönhörligen bort. Men när det gäller så viktiga frågor för den enskilde som hur barnen skall vårdas och fostras, vilken omsorg och service den handikappade eller den gamle behöver eller hur sjukvården skall utformas motarbetas dessa kvaliteter av socialdemokraterna och regeringen. ö Efter partikongressen i höstas hade socialdemokraterna en stort uppslagen affischkampanj. Temat var Alla —- inte bara några.

Herr talman! Sverige är ett bra land att leva i. Vi kan bl.a. vara stolta och glada över ett socialt skyddsnät, som ger materiell trygghet och skapliga livsvillkor för oss i de perioder av livet när vi är sjuka, handikappade på ett eller annat sätt, arbetslösa eller gamla. Vi lever i en välfärdsstat, och så vill vi folkpartister ha det också i fortsättningen. Därför är vi beredda att satsa en rejäl del av vår inkomst på en i stor utsträckning generellt inriktad socialpolitik. För oss i folkpartiet känns det riktigt och naturligt att värna om och bygga ut den sociala välfärden. Bygga ut och förbättra kan man göra både genom att satsa mera pengar och genom att använda pengarna på ett vettigare sätt. Vi tror att vi slagit huvudet i skattetaket och att det nu är dags att skapa ekonomisk tillväxt med precis samma metod som Kjell-Olof Feldt har förespråkat vid tidigare tillfällen, dvs. att sänka marginalskatterna. Det är synd att hans egen regering inte vågar nappa på det fina förslaget och därmed ta chansen att få en lugnare avtalsrörelse, en sänkt inflation och ökad ekonomisk tillväxt. Det är säkert riktigt, som Kjell-Olof Feldt påpekat i något sammanhang, att 1 96 inflation innebär ca 50 000 arbetslösa. Men det handlar inte bara om att skapa ekonomisk tillväxt utan också om att använda pengarna på ett bättre sätt. De bra sätten kan man få reda på genom att ta vara på de goda idéerna, uppfinningsrikedomen och skaparglädjen bland dem som går ute i vardagen, bland dem som bokstavligen ser vad som fungerar dåligt och vet hur det skulle kunna fungera. Jag skall ta upp några områden där bristerna fortfarande är stora och som vi därför vill prioritera. I stor utsträckning handlar det om det vi brukar kalla ”det glömda Sverige”. Jag fick ett brev en dag, spontant nedskrivet och undertecknat av 15 sjukvårdsbiträden. Så här skrev de bl.a.: ”Vi har lärt oss att i första hand ha tid med vårdtagaren. Men den tiden finns inte på grund av för lite personal.

Herr talman! Trygghet och solidaritet är i hög grad en fråga om hur vi organiserar och planerar vårt samhälle. Vi måste utgå från den enskilda människans situation och visa respekt för individuella önskemål. Först då blir det möjligt att ge begreppen trygghet och solidaritet en djupare dimension, en dimension av livskvalitet. Decentralisering innebär att man eftersträvar ett samhälle som är överblickbart för den enskilde och där besluten så långt möjligt fattas av människorna själva — inte av en odefinierbar överhet. I centern har vi försökt beskriva detta som ett lokalsamhälle. Talet om stordriftsfördelar har de facto tonats ner på sistone. Inom vård och omsorg, där mänsklighet är nödvändig, krävs den lilla, människonära skalan. Storsjukhus och stora servicehus ger inte alltid så bra mänskliga miljöer. Tyvärr har socialdemokratin inte engagerat sig från denna utgångspunkt. I stället är det många gånger överhetens försök att värja sig mot folkliga krav som präglar tänkandet. Valfrihet och decentralisering är inte socialdemokratiska honnörsord, utan de upplevs av socialdemokratin som hot mot den egna maktsfären. Varför skulle man annars så envetet motsätta sig vårdnadsbidrag till småbarnsfamiljerna? Det är ju först om familjerna själva kan disponera resurser för barnomsorg som det blir möjligt med valfrihet. Jag tänker inte närmare ta upp den frågan här i dag, eftersom Ulla Tillander i en senare debatt kommer att ägna stor tid åt den frågan. Att valfriheten är socialdemokratins fiende upplever vi också på åldringsvårdens område. År efter år har vi från centern tillsammans med andra slagits för att ålderdomshemmen måste finnas kvar. Men det förutsätter rättvisa villkor för ålderdomshemmen. Socialdemokratin har stretat emot och slingrat sig som en mask. Först nu, när en massiv opinion av de äldre trycker på, börjar man ana förskjutningar i den socialdemokratiska positionen. Men det är en omvändelse under galgen. Jag tycker det vore bra om socialministern i dag i den här debatten kunde ge besked om att vårens åldringsvårdsproposition kommer att innebära förslag om statsbidrag till personalen på ålderdomshemmen. Uteblir ett sådant besked kommer tyvärr den kommunala planeringen att fortgå efter linjer som innebär nedläggningar, färre alternativ för de äldre och minskad valfrihet. Nu senast hörde jag att man i Södertälje skall lägga ned ett ålderdomshem så småningom — det ingår i den kommunala planeringen. Det har också visats i någon utredning att dessa nedläggningar kommer att ske i ökad takt, eftersom man har planerat in dem utifrån de statsbidragsregler som har gällt. Alla är inte lika sjuka eller lika friska! Det är nog bra med ett eget rum, men det skall vara i trygg gemenskap. I det här sammanhanget vill jag också ta upp den ekonomiska situationen för våra gamla människor. I artikel efter artikel kan jag läsa om det missnöje som breder ut sig bland våra pensionärer. Den socialdemokratiska regeringen har inte infriat sina löften till denna väljargrupp. I stället har man beslutat om att ta bort friåret, trots att det skulle slå hårdast mot de äldsta pensionärerna, dvs. mot dem som har lägst ATP. Nu tycks ni inte töras genomföra förslaget förrän efter valet, vilket visar att ni inte är riktigt säkra på effekter och reaktioner. Centern sade bestämt nej när riksdagsmajoriteten drev igenom det här beslutet. När det gäller pensionerna har centern redan tidigare genom Martin Olsson lyft fram problemet med marginaleffekterna för de pensionärer som har extra avdrag vid beskattningen. Nu har visst ett halvt löfte avlämnats från finansdepartementet i den här frågan, men man kan ju aldrig så noga veta hur regeringen egentligen tänker göra. Vi har nu börjat vänja oss vid vackert tal som aldrig mynnar ut i konkreta förslag och beslut. Det är absolut nödvändigt att alla pensionärer åtminstone har lägst folkpension och fullt pensionstillskott. I ett välfärdsland som vårt är en annan ordning rent ut sagt skamlig. Om jag förstår det rätt är de handikappade hyggligt nöjda med budgetpropositionen men inte med samhällsutvecklingen. Koncentration, storskalighet och mer ytliga sociala kopplingar mellan människor innebär ju en svårare situation för handikappade. Vad innebär det för de handikappade att arbetet för allt fler blir den naturliga sociala kontaktpunkten, samtidigt som de handikappade trots högkonjunktur har mycket svårt att göra sig gällande på arbetsmarknaden? När den totala arbetslösheten går ner, då ökar den för just de handikappade. Så får det naturligtvis inte vara. Har vi inte litet för stelbenta regler när det gäller de handikappades möjligheter på den ordinarie arbetsmarknaden? Jag tycker att sådana frågor bör vara huvudfrågor i den aviserade handikapputredningen. Men också i avvaktan på utredningsresultat bör åtgärder kunna vidtas. Ge bättre möjligheter till Samhall. Det är billigare för samhället än praktiskt taget varje annat alternativ. Minska inte antalet lönebidragsanställda hos organisationer. Öka möjligheterna till lönebidragsanställningar i näringslivet. Ge bättre möjligheter till utbildning, så att inte brister härvidlag blir ytterligare ett handikapp på arbetsmarknaden. Det gäller t.ex. kvaliteten på dövskolorna. Herr talman! En av de svåraste men samtidigt viktigaste frågorna på det sociala området är personalfrågorna. Det är problem överallt men kanske särskilt svåra problem i de områden där inga unga människor bor kvar eller där vårdsektorn måste konkurrera om personal. Storstadskoncentrationen innebär ett hot mot den sociala servicen. Vi kan se hur svårt det är att upprätthålla kvalitet i barnomsorg och äldreomsorg i storstadsregionerna. Det beror inte på bristande insatser från dem som jobbar där — tvärtom. Det beror på att personalomsättningen är för stor, att jobbet är för stressigt, att ett tyngre vårdbehov nu finns i hemtjänsten OSV. I en alltmer pressad arbetssituation är det naturligt för många att söka alternativ om sådana finns. Vi kan inte vara passiva inför den kris för vård och omsorg som håller på att breda ut sig. Det gäller i allra högsta grad solidariteten med de människor som är i behov av vård, omsorg och service. Solidariteten med de svagaste förutsätter rättvisa och rimliga villkor för dem som jobbar inom denna sektor. Det faktum att vi här har ett traditionellt kvinnoområde innebär att det också krävs åtgärder från jämställdhetssynpunkt. — Bättre arbetstider. Försök med förkortad arbetstid. Mindre helgarbete. Icke delade arbetsscheman under dagen, så att man slipper ha två arbetspass med flera timmar emellan. — Bättre utbildning. Ökad satsning på fortbildning och grundutbildning. Detta ger också ökade möjligheter till utveckling i det egna jobbet. På grund av rekryteringsproblemen finns ju risk att utbildningsnivån rasar. Centern har också krävt att prioriteringen av 16-17-åringar till vårdutbildningen slopas, så att utbildningslinjerna kan fyllas på med även äldre sökande. — Det behövs även rejäla markeringar i lönesammanhang. Allt detta kostar, men vad väljer vi? Vill vi ge alla den vård, omsorg och trygghet de behöver, eller tänker vi låta köerna växa i takt med att personalen blir färre och därmed ställa allt fler utanför? Man kan också decentralisera besluten! Det måste även ske en spridning av inflytandet ut till den direkta verksamheten på kliniker, vårdcentraler, dagcenter, barnstugor och annan verksamhet. I många fall skulle pengarna hanteras mera rationellt om de som har den bästa kunskapen om den dagliga verksamheten fick bestämma mer. Det handlar alltså om att decentralisera även budgetansvar. Detta ställer större krav på oss politiker och vårt beslutsfattande. Vi måste bli bättre på att ställa upp mål för verksamheten och att mäta måluppfyllelsen. Det finns säkert flera möjligheter. Det viktiga är emellertid att vi tar oss an problematiken. Frågorna är så allvarliga och samhällsövergripande att de inte bara får hänskjutas till parterna på arbetsmarknaden eller överläggningar med organisationer. Det fordras politisk beslutskraft, och den bör redovisas här i riksdagen. Dagmaravtalen är ett steg mot rättvisare fördelning av statsbidragen mellan landstingen. Vad gör regeringen utöver detta? Jag skulle gärna vilja ha några exempel redovisade här. Kampen mot HIV och aids tillhör vår generations stora ödesfrågor. Vi har en tendens att glömma de stora hoten. Människor orkar ju inte i längden oroa sig för ett problem. Livsfaran blir vardag. Så blev det för många med kärnkraften. Varje gång vi tvingas vakna blir det brutalt och plötsligt, och så får det inte bli med aids. Passiviteten—likgiltigheten är ju smittans största vän och människans fiende. Om vi under några månader kan minska smittökningstakten, så innebär det inte att risken är över. När smittan börjar spridas i ungdomsgrupper får var och en av oss frågeställningarna nära inpå oss. Vi får alltså aldrig slå oss till ro. Vi måste komma vidare i forskning om botande, i vård av de redan drabbade och i upplysning till alla om beteende för att undvika hotet. Man får inte gömma undan problemet. Jag är medveten om att förslag har framlagts i en proposition. Mänsklighet, omtanke, omsorg och vård! Orden hänger samman och hör ihop vare sig det gäller barn, unga människor, medelålders, gamla. Den sociala välfärden, som socialdemokraterna så ofta talar och skriver om, kan och får inte utesluta någon. Den sociala välfärden måste mätas också utifrån den trygghet som i verkligheten upplevs — inte bara utifrån ekonomiska termer och statistik på hur många som på ett eller annat sätt får hjälp. Trygghet känner den som vet att det finns en beredskap, när man blir sjuk, när man blir gammal, när man blir arbetslös eller när man är handikappad. Trygghet upplevs också om den enskilda människan känner att samhället tar hänsyn till behovet hos just henne och inte tvingar henne till något som hon upplever som otryggt. Den beredskapen och den tryggheten är vi skyldiga att tillhandahålla alla.

Herr talman! Jag skall tala om barn, först om barns levnadsvillkor utanför vårt land. Jag har hämtat material ur bl.a. Eva Hernbäcks DN-artiklar. I den ofattbara misär som drabbar miljontals människor genom krig, fattigdom och utsugning finns det en stor grupp som alltid befinner sig underst, och det är barnen. Barn utgör hälften av alla offer i krig, trots att de enligt internationella konventioner skall skyddas. Barn utnyttjas som soldater och tvingas att ta större risker än vuxna. Under de 150 krig som har utkämpats sedan andra världskriget uppskattas 40 miljoner människor ha dödats, och en fjärdedel av dessa döda har varit barn under 15 år. Det finns barnsoldater i ett tjugotal länder. En del av barnen finns i reguljära arméer, andra strider i gerillaarméer. I Uganda finns barnsoldater, i Nicaragua utnyttjas barn i contrasgerillan och i Libanon finns stridande barn hos alla krigförande grupper. Den största gruppen barnsoldater finns i kriget mellan Iran och Irak — framför allt i Iran, där barn skickas ut i strid bara tio år gamla. De får vara levande minröjare åt de vuxna soldaterna. I dag räknar man med att 200 000 iranska barn har dött vid fronten. Barn utnyttjas i en stor och omfattande sexhandel med prostitution och pornografi. Hundratusentals barn i u-länderna försörjer sig som prostituerade — det rör sig om både småpojkar och småflickor. En del är köpta och inlåsta på bordeller, andra är beroende av hallickar och en del måste bidra till sin familjs försörjning på detta sätt. Problemen är förmodligen störst i Sydostasien. Manila och Bangkok är kända för sin sexturism, och det är ju barn som är mest efterfrågade. Det är de äldre herrarna som efterfrågar dessa småbarn. Man uppskattar antalet barnprostituerade i Thailand till 40 000 — detta i ett land där prostitutionen är lagligen förbjuden. Och med barn menas barn under 14 år. Men det finns prostitution också i Afrika, i Latinamerika, i Indien och i Europas storstäder samt inte minst i USA. I Paris beräknas att det finns 5 000 pojkar och 3 000 flickor som är prostituerade. Och i USA är 300 000 pojkar prostituerade. I USA förekommer hundratals tidskrifter som har specialiserat sig på barnpornografi. För tio år sedan — förmodligen har mycket hänt sedan dess — beslagtogs 15 000 pornografiska diabilder och 4.000 filmer. På dessa diabilder och i dessa filmer fanns barn under tio år. Beslagen tros ha motsvarat 5 70 av denna marknad. Hundratals miljoner barn utnyttjas som billig och obetald arbetskraft inom jordbruk, hemarbete eller i produktionen. En del barn säljs av sina föräldrar till fabriker. De värsta fallen är där barn blivit inlåsta dag och natt på fabriker och tvingas arbeta instängda med undermålig mat som lön. Många barn arbetar heltid redan från det att de är 5—6 år gamla. De arbetar som uppassare i de rikas hem. Men de arbetar också med mycket tunga jobb i gruvor, tung industri, byggarbete och med tegelstenstillverkning — för att nämna bara några arbetsområden där mycket små barn finns och arbetar. Det är svårt att uppskatta hur omfattande barnarbetet är i världen. Men ILO räknade redan 1981 med 145 miljoner arbetande barn i 10-14 års ålder, och då var inte det oavlönade arbetet inom familjen medräknat. Barn sätts i fängelse. I en undersökning av 27 länder visade de sig att dessa länder hade en minimiålder för fängelsestraff på mellan 12 och 14 år. 12 år gäller för t.ex. Marocko, Nigeria och Pakistan. I Frankrike är gränsen 13 år och i Sydafrika 7 år. Trots dessa gränser finns det barn i fängelse som är under 10årit. ex de franska fängelserna, nioåringar i marockanska och tolvåringar på Västbanken. Barn sätts i fängelse av skilda orsaker. De kan sakna bostad; då fälls de för lösdriveri. De kan ha åkt buss utan biljett, de kan ha stulit mat eller försökt fly till ett annat land utan papper. Barn fängslas också av politiska skäl. Frågan är, herr talman, om de nuvarande politiska institutionerna klarar av att ändra det som sker och som jag nu har talat om. Sverige måste ändå genom sina olika möjligheter i politiska internationella organ arbeta för att få bort de vedervärdiga förhållanden som jag nu har talat om. Efter vad jag sagt nu känns det futtigt att gå över till våra svenska barn och hur de har det. Det är ju inte alls jämförbart. Ändå finns det många barn som far illa också i vårt land, i vår välfärd. Många barn anser sig inte, känner sig inte, omtyckta av någon enda person. Det har visat sig vid undersökningar att 25 0 av barnen har ganska svår ångest. 10 20 av tioåringarna har psykiska problem. 5 96 av barnen i årskurs 9 — då är de 15-16 år — dricker alkohol minst en gång i veckan. Vart åttonde barn föds in i en missbrukarfamilj här i Storstockholmsområdet. Och vi lever i ett samhälle som utmärks av konkurrens. Vissa partier vill har mer konkurrens på fler områden än vad vi har i dag. Vi har ett samhälle som utmärks av elittänkande och en betoning av individens ansvar för sitt eget liv, där var och en skall vara sin egen lyckas smed. Under de senaste åren har dessa tendenser markerats ännu mer. Barn i vårt samhälle skadas av en destruktiv s.k. kulturpåverkan. Barn exploateras hejdlöst genom dåliga filmer och video. Videovåldet ger skador. Det är märkligt att vi inte kan skydda våra barn och ungdomar från sådant som är skadligt. Påverkan från våldsfilmer ger ett ökat våld i samhället. Ungdomsvåldet har ökat i en långsam takt under de senaste 30 åren. Men den verkliga förändringen är inte ökningen utan karaktären på våldet. Det är grövre och hänsynslösare. Vilka ungdomar är det då som griper till våld? Det är oftast ungdomar med problem —- problem som har uppdagats tidigt i skolåldern, ibland redan på dagis. Det finns ett klart samband mellan våld, alkohol, stöld, knark och hur det går i skolan. Det är samma barn det handlar om. Därför behövs ett samlat grepp från föräldrar och samhälle alltifrån en tidig barnomsorg genom hela skolan och uppi tonåren. Men — jag vill säga det — de flesta barn i vårt samhälle mår ändå bra. I alla fall har barn det bra rent materiellt sett. Vad jag skulle önska är att barn skulle kunna få mer av social kollektiv omsorg. Den kollektiva barnomsorgen är en sådan omsorg. Fortfarande får bara 30 70 av barnen plats på daghem och 13 96 av de yngre skolbarnen på fritidshem, trots att man har diskuterat barnomsorgsutbyggnaden i över 20 år. Barn som från tidig ålder har fått gå på daghem klarar sig bättre senare i livet. De barn som har haft möjlighet att komma in på spädis, spädbarnsdaghem, klarar sig allra bäst. Det kan vara bra att komma ihåg, när debatten nu handlar mycket om att förlänga den tid då föräldrar skall vara hemma med sina små barn. Barn mår bra av en kollektiv samvaro och fostran — även mycket små barn. Barnomsorgen kan användas som en brygga, eftersom alla barn oavsett social och ekonomisk bakgrund mår bättre i barnomsorgen än om de skulle vara utanför den. FAST-projektet har visat detta i en tioårig studie. Daghem är positivt och utvecklande för barnen. Detta har också de bäst utbildade och mest medvetna föräldrarna förstått. Därför är fortfarande de flesta barn som finns på daghem barn till SACO-föräldrar, medan LO-barnen förekommer sparsamt på daghem. Jag vet att det har skett en viss förbättring, men det är långt ifrån tillfredsställande. Det finns all anledning att vara orolig för barnomsorgen. Dels är kvaliteten hotad, bl.a. genom den personalflykt och personalomsättning som sker inom alla former av barnomsorgen. Dels kommer inte regeringens löfte om att alla barn från 1,5 års ålder skall få plats i barnomsorgen att kunna hållas med den nuvarande utbyggnadstakten. Det finns inga möjligheter att klara den utlovade utbyggnaden, om inget rejält sker på det här området. Båda dessa saker, både utbildningen och kvaliteten, är lika hotade, lika utsatta. Trots att regeringen lovar i olika sammanhang att man skall satsa på barnomsorg, ungdomar och äldreomsorg är det just inom dessa områden som de stora bristerna finns. Herr talman! De borgerliga partierna har nu samlat ihop sig om ett vårdnadsbidrag. Och det blev precis så reaktionärt som man kunde befara. Deras vårdnadsbidrag är ett hårt slag mot den kommunala barnomsorgen och mot alla de föräldrar som har barn inom den kommunala barnomsorgen. Det blir ingen ökad valfrihet med ett vårdnadsbidrag — det blir en minskad valfrihet. Ett vårdnadsbidrag är också ett hot mot den framtida utbyggnaden, och det släpper fram spekulation även inom barnomsorgen. Jag hoppas verkligen, herr talman, att väljarna i årets val ser igenom det sockrade förslaget, som faktiskt döljer ett maskstunget surt äppelkart.